Fru talman! Jag har svårt att se varför man skulle säga att kvaliteten sjunker. Kraven på de ordinarie fast anställda sjunker inte på något sätt. Det är precis samma krav fortfarande. De som har de ordinarie jobben skall naturligtvis ha adekvat utbildning och erfarenhet - allt det som vi har krävt tidigare. De här människorna blir ett ytterligare komplement. Den behöriga personalen med adekvat utbildning kommer att finnas kvar.

Fru talman! Att väldigt många offentliganställda har fått lämna sina arbeten under de senaste åren finns det orsaker till som inte alls är kopplade till den här åtgärden och som inte kan avhjälpas genom den här åtgärden. Sådana resonemang har jag hela tiden motsatt mig när den diskussionen kommit upp. Jag anser, som Ingrid Burman, att där vi behöver fast anställda personal inom den offentliga sektorn skall vi också arbeta för att vi kan uppnå det. Det här är alltså inte ett sätt att ersätta fast anställd personal. Det här är ett sätt att få ut de långtidsarbetslösa i aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är inte ett sätt att lyfta ut de arbetslösa ur aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder - det här är en aktiv åtgärd. Det här är alltså ett sätt att höja kvaliteten i den offentliga sektorn, men inte på något sätt att ersätta ordinarie personal.
Fru talman! Kristina Zakrisson sade att man lyssnar på förslag. Jag vill då bara först återkomma till att man skulle kunna titta närmare på den utredning av lokala arbetsmarknader som vi har nämnt och som gäller personer som inte anses kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden. När man utpekar dem som kallas 55-plus som några som sitter i samma båt tycker jag att det är fel. Likadant vill jag att man skall titta närmare på Kalmarmodellen. OTA blir ju billigare för kommunerna eftersom det också ger en lägre ersättning. Jag vill ställa samma fråga som Siri Dannaeus: Vad händer om man säger nej? På den svarade Kristina Zakrisson att samma regler skall gälla här som för andra som har a-kassa. Skärpta regler genomfördes ju i januari i år. Där sägs det att man kan mista akasseersättningen om man säger nej till den här åtgärden. Om detta skall gälla för dem som är 55 år tycker inte jag att det är ett värdigt slut på arbetslivet för den som har arbetat ett helt liv. Om man inte tycker att man kan utföra detta arbete utan säger nej till att gå in i OTA-åtgärder och då mister sin a-kassa är det absolut inte något värdigt slut på arbetslivet. I så fall tycker vi att det skulle finnas särregler för just OTA, där man undantar från detta, eftersom OTA också är en säråtgärd.
Fru talman! Det kanske kan vara på sin plats att påminna om att vi i dag debatterar tidigareläggningen av den här åtgärden, som vi redan har fattat beslut om. Andra eventuella goda förslag att minska arbetslösheten får vi debattera vid ett annat tillfälle. Det går säkert bra att lägga fram alla goda förslag vid utskottets sammanträden. Det är ju så med arbetsmarknadspolitiska åtgärder att de erbjuds människor som man tror att de kan vara en bra lösning för i stället för arbetslöshet. Samma regler gäller naturligtvis som för alla andra som är arbetslösa och uppbär a-kasseersättning. Om arbetsförmedlingen bedömer att det här är en lämplig åtgärd och erbjuder den, därför att det inte finns något som är bättre, t.ex. ett fast jobb, som ju vore det allra bästa, är det upp till den arbetssökande att avgöra om man vill vara med i de här åtgärderna eller om man tycker att man själv skall hitta lösningarna.
Fru talman! Men har man något val, Kristina Zakrisson, om man riskerar att mista akasseersättningen? Som Ingrid Burman sade tickar ju a-kassedagarna vidare. Har man något val?

Fru talman! ILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbete grundar sig på principen att deltidsanställda bör omfattas av samma skyddsnät, förmåner och utvecklingsmöjligheter som heltidsanställda. Regeringen och arbetsmarknadsutskottets majoritet säger sig dela denna uppfattning, men när det gäller att gå från ord till handling, dvs. att ratificera konventionen och vidta nödvändiga åtgärder för att principen skall gälla och införas i Sverige, säger man nej. Man hänvisar till att regeringen inte kan garantera att deltidsanställda ges samma lönenivå som heltidsanställda och att det är en fråga för parterna. Det är ett något udda argument, enligt mitt sätt att se det. Om jag skulle vända på det argumentet innebär det faktiskt att regeringen och utskottets majoritet säger att man accepterar att deltidsanställda lönediskrimineras och att man inte avser att vidta någon åtgärd. Jämför jag med andra områden ser jag att riksdagen har sagt att det är viktigt att vi som lagstiftare faktiskt lagstiftar om icke-diskriminering i Sverige. Det har aldrig ansetts gripa in i den fria förhandlingsrätten. Ett exempel är jämställdhetslagens förbud mot diskriminering på grund av kön. Där har vi lagstiftat. Vi har inte alls tyckt att det har gripit in i någon fri förhandlingsrätt. Ett annat exempel är lagen om anställningsskydd och turordningsreglerna. Det är en icke-diskrimineringslag. Vi har sagt att det är så viktigt att vi lagstiftar om det. Detta är två exempel då lagstiftaren har ansett att behovet av skydd mot diskriminering är så starkt att man tar en lagstiftning. Man lyfter ifrån parterna denna lagstiftning. Att deltidsanställda inte skall diskrimineras på grund av sin anställningsform är något som ILO har insett, och som borde vara självklart även i Sverige. Det är inte minst en viktig jämställdhetsfråga, då merparten av de nästan en miljon anställda som arbetar deltid är kvinnor. I Sverige i dag diskrimineras deltidsarbetslösa också på annat sätt. Ett exempel är den s.k. begränsningsregeln i arbetslöshetsförsäkringen, som innebär att man som deltidsarbetslös åker ut ur systemet efter ett år. I ILO:s konvention står det följande: "Lagstadgade sociala trygghetssystem som baseras på yrkesverksamhet skall anpassas så att deltidsarbetande åtnjuter villkor som är likvärdiga de villkor som jämförbara heltidsarbetande har". En ratificering av ILO konventionen skulle innebära att Sverige måste ta bort begränsningsregeln ur a-kasseförsäkringen. Det tycker jag vore bra. När det gäller deltidsanställdas rätt till fler arbetstimmar saknas det i dag bestämmelser i svensk lagstiftning för att underlätta för deltidsanställda att gå upp i arbetstid. ILO-konventionen pekar på att den typen av regler bör införas i de länder som ratificerar konventionen. Även här måste både lag och avtal kompletteras i Sverige, så att arbetstagarna får denna möjlighet och får ett inflytande över arbetstidens längd och förläggning. För Vänsterpartiet känns det mycket underligt att den regering som åker ut i världen och vinner internationella utmärkelser inom jämställdhetsområdet inte förmår eller inte vill vidta åtgärder i sitt eget land för att säkerställa en icke-diskriminering av deltidsanställda, varav de flesta är kvinnor. Det är också underligt att både regeringens proposition och utskottsmajoritetens betänkande undviker att diskutera den diskriminerande regeln i arbetslöshetsförsäkringen. Man har argumentet att man inte skall gripa in i den fria förhandlingsrätten, men den diskriminerande regeln i arbetslöshetsförsäkringen råder ju lagstiftaren över. Vi har infört den. Vi kan ta bort den. Man tar inte heller upp kravet på att underlätta för deltidsanställda att få fler timmar. I stället gömmer man sig bakom argumentet att lönebildningen är parternas ansvar och att det skulle förhindra oss att ratificera konventionen, även om det faktiskt innebär en lönediskriminering i Sverige på grund av anställningsformen. Om man nu skulle godta det argumentet tvingas man i alla fall konstatera att de andra områdena, dvs. regeln i arbetslöshetsförsäkringen och diskrimineringen av deltidsanställda, är något som vi helt och fullt råder över i Sveriges riksdag och som borde slopas, med eller utan ILO-konvention. I Vänsterpartiet menar vi att Sverige skall ratificera konventionen om deltidsarbete och också vidta de åtgärder som krävs i konventionen. Vi skall lagstifta mot lönediskriminering av deltidsanställda. Vi skall säkerställa arbetstagarnas inflytande över arbetstidens längd och förläggning. Vi skall ge deltidsanställda förtursrätt till fler arbetstimmar, när sådana finns tillgängliga på en arbetsplats, och vi skall slopa begränsningsregeln i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetlösa. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Det viktiga i ILO:s konvention är att diskriminering av deltidsanställda, som till största delen är kvinnor, skall förhindras vad gäller ekonomiska förmåner och skydd. Det som gäller för heltidsanställda skall gälla för deltidsanställda. Miljöpartiet begär i sin motion att Sverige bör gå före och ratificera konventionen och begära en officiell tolkning av den svårtolkade artikel 5 om att deltidsarbetaren skall ha en grundlön som utgår från en heltidslön. Miljöpartiets reservation i betänkandet är en markering till regeringen om att Sverige bör gå före och visa andra länder som inte har kommit lika långt. Detta bör inte vara en svårighet, tycker Miljöpartiet.

Fru talman! Under denna punkt behandlar vi regeringens skrivelse angående ILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbete. ILO:s konventioner och rekommendationer skall behandlas av medlemsstaterna inom 18 månader, och resultatet av behandlingen skall återrapporteras. Regeringen föreslår i sin skrivelse att Sverige för närvarande inte skall ratificera konventionen, och arbetsmarknadsutskottet instämmer i regeringens förslag. Konventionen innehåller regler som skall göra att deltidsarbetande och heltidsarbetande skall ha samma villkor på arbetsmarknaden. Det är en inställning och en grundsyn som både regeringen och utskottet i allra högsta grad delar. Varför vill vi då inte anta den? Här i Sverige var det 26 % år 1994 av arbetskraften som arbetade deltid. Delar man upp det på kvinnor respektive män ser vi att det av männen endast är 11 % som arbetar deltid, medan det bland kvinnorna är över 40 %. Därför skulle man kunna säga, som Ingrid Burman gör, att deltidsfrågan är en kvinnofråga och att skrivelsen handlar om kvinnors arbetsvillkor. Diskrimineras deltidsarbetande kvinnor på arbetsmarknaden? Låt oss titta närmare på de regler som ILO föreslår och hur vi reglerar dessa frågor i dag i Sverige. 1. Garanti om samma skydd när det gäller organisations och förhandlingsrätt, arbetarskydd och diskriminering i anställningen. Organisations och förhandlingsrätten regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet och i lagen om facklig förtroendemans ställning. Där görs ingen skillnad på heltids och deltidsarbetande. Arbetarskyddet regleras i arbetsmiljölagen, och diskriminering i arbetslivet regleras bl.a. i jämställdhetslagen. Inte heller här finns någon skillnad för heltider och deltider. 2. De lagstadgade sociala trygghetssystemen skall anpassas så att likvärdiga villkor gäller för alla anställda. Här handlar det bl.a. om pensioner och arbetslöshetsförsäkring. I några avseenden är förmånerna här beroende av vissa lägsta gränser för att över huvud taget komma i fråga för förmånen. Det gäller akassan och delpensionen. Konventionen tillåter att deltidsarbetande vars arbetstid understiger vissa specificerade tröskelnivåer undantas från reglerna. Undantagen skall i så fall anges i rapporten till ILO. 3. Skydd vid havandeskap och barnsbörd, anställningens upphörande, betald semester och ledighet vid sjukdom. Dessa förhållanden regleras i bl.a. semesterlagen, föräldraledighetslagen, lagen om anställningsskydd och lagen om allmän försäkring. Ingen av dessa lagar skiljer på heltidsanställda och deltidsanställda. 4. Deltidsanställda skall ha en grundlön som står i proportion till lönen för den jämförbara heltiden. Det är den här punkten som skapar problem för oss att anta konventionen. I Sverige har vi en grundmurad tradition att lönefrågor hanteras i avtal mellan parterna, och det är min bestämda uppfattning att det skall så förbli. Kan inte kollektivavtal godkännas som ett sätt att ratificera konventionen? Så kan vi ofta göra med EU direktiven, men i det här fallet handlar det om en ILO-konvention, där det föreskrivs att reglerna skall gälla alla deltidsarbetande. Kollektivavtalen i Sverige täcker upp en mycket stor del av arbetsmarknaden, ända upp till 90 %. Men 90 % är inte alla. Utskottet instämmer i regeringens uppfattning, att om vi ratificerar konventionen innebär det att regeringen har det yttersta ansvaret för de deltidsanställdas löner, och det önskar varken regeringen eller utskottet. Lönefrågorna är och må förbli en fråga för arbetsmarknadens parter att reglera i sina löneavtal. Därför, fru talman, instämmer utskottet i regeringens bedömning att Sverige inte för närvarande skall ratificera ILO:s konvention om deltidsarbete. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag har två frågor att ställa till Laila Bjurling.

Jag tror inte det, utan jag tror att den strider mot konventionen. Jag vill gärna höra Laila Bjurling kommentera det. Min andra fråga handlar just om rätten att lönediskriminera deltidsanställda, som utskottet och regeringen bekräftar när man använder just det argumentet för att inte ratificera konventionen. Jag delar uppfattningen att det är parternas ansvar att stå för lönebildningen i Sverige - det skall de fortsätta med. Men det är också lagstiftarens ansvar att se till att det råder icke-diskriminering på arbetsmarknaden. Det ansvaret har lagstiftaren tagit inom andra områden. Varför kan vi inte införa en icke-diskriminerande lagstiftning så att deltidsanställda inte kan lönediskrimineras i Sverige?
Fru talman! Vi har i vår arbetslöshetsförsäkring i Sverige kommit överens om, med en stor majoritet här i riksdagens kammare, att det skall vara vissa miniminivåer för att man skall få inträde i a-kassan. Det finns ingenting i ILO:s konvention som tyder på att vi inte skall få ha en miniminivå för att man över huvud taget skall komma med i en försäkring. Det är min fasta bedömning, och även utskottets majoritets bedömning, att det går utmärkt att ha sådana regler som är förenliga med ILO:s konvention. Nu antar vi inte ILO:s konvention, så därför är det inte aktuellt över huvud taget, men vi skall ju rapportera tillbaka hur vi hanterar frågan.
Fru talman! Jag tror att Laila Bjurling missuppfattade min fråga. Jag talade inte om inträdesvillkoren utan om begränsningsregeln, som innebär att deltidsarbetslösa enbart har rätt att uppbära a-kasseersättning under ett år, till skillnad från heltidsarbetslösa. För mig är det självklart att den bestämmelsen strider mot ILO-konventionen, och jag skulle gärna vilja höra Laila Bjurlings synpunkt på just den bestämmelsen. Sedan kvarstår min fråga: Varför tar inte lagstiftaren sitt ansvar och inför en icke-diskriminerande lagstiftning, precis som vi har gjort på andra områden när det gäller att undanröja möjligheten att lönediskriminera deltidsanställda? Det ansvaret har lagstiftaren tagit på andra områden, och vad hindrar det i detta fall?
Fru talman! Sveriges problem med deltidsarbetande människor, framför allt kvinnor, är oftast att kvinnorna får jobba mycket mindre än vad de vill göra. Det är i sig en olycklig utveckling som har skett på arbetsmarknaden. Vi jobbar på att hitta en lagstiftning. Jag tror att vi kan säga att det kommer en proposition i morgon som kommer att ge de deltidsarbetande rätt till förtur till mer tid för dem som vill ha det. Det är det stora problemet vi har i Sverige. I många av länderna ute i Europa är inte problemet att kvinnorna får för få timmar att arbeta, utan där är problemet ofta att kvinnorna inte arbetar över huvud taget. Man kan se en ganska tydlig korrelation mellan kvinnornas inträde på arbetsmarknaden och det ökade antalet deltidsarbetande på arbetsmarknaden. När kvinnor går ut på arbetsmarknaden från att ha varit traditionella hemmafruar börjar de ofta med ett deltidsarbete. Där står många av de europeiska länderna fortfarande. Kvinnor skall träda ut på arbetsmarknaden, och kvinnor skall kunna kombinera arbete med hem, barn och andra sysslor som de av tradition har haft. Då är deltidsarbete någonting nytt och någonting som det är viktigt att reglera. Vi har en lång tradition i Sverige av att hantera de här frågorna, med löner och andra frågor som rör deltidsarbete. Jag vill bestämt hävda att det inte är någon diskriminering i Sverige i dag, och då finns det ingen anledning för oss att överföra ansvaret för deltidsanställdas löner från parterna till regering och riksdag.

Fru talman! Fru statsråd! Ärade meddebattörer! I dag är det en sorgens dag för alla de människor som arbetar för mångfald, pluralism, valfrihet och för den lilla människan. Friskolorna har vitaliserat skolväsendet och stimulerat lärare och skolpersonal till att pröva olika former för undervisning och inflytande. Uppenbarligen är det mycket viktigt för socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister att låta kommunal planering och kameral exercis gå före barnens rätt till god undervisning i en miljö som passar det enskilda barnet. Politikens makt är viktigare än makten för föräldrar och elever att välja skola. Men det är en högtidsdag för alla socialdemokratiska kommunpolitiker och för den delen också rikspolitiker som ogillar friskolor, och det är som vi alla vet ganska många. För socialdemokraterna har både den garanterade ersättningsnivån, skolpengen, och framväxten av fristående skolor varit ett rött skynke alltsedan valet 1991. Det är ingen nyhet att Socialdemokraterna i grund och botten ogillar friskolor, men att även Miljöpartiet har ställt in sig i ledet är det många som undrar över. Visserligen säger både socialdemokrater och miljöpartister att friskolorna skall få samma ekonomiska villkor och förutsättningar som de offentliga skolorna. Det låter ju bra. Men granskar man propositionen och betänkandet framkommer en annan bild. I alla viktiga moment blir det kraftiga försämringar för friskolorna. Sammantaget leder de till ökat kommunalt godtycke och kommunalt inflytande. Skolpengen försvinner, Skolverket kan säga nej till bidrag om etableringen får påtagliga negativa effekter för den offentliga skolan, rätten att välja skola minskar, möjligheten för en skola att växa hänger på kommunal välvilja, liksom förändringar av värdegrunden i skollagen och införandet av kommunal insyn för att nämna några exempel. Goude, som är arkitekter till förslaget, kan ni på fullt allvar påstå att friskolan med den här typen av förslag kommer att få likvärdiga ekonomiska villkor med de kommunala skolorna? En viktig del i den valfrihetsrevolution som inleddes av den borgerliga regeringen var införandet av klara, förutsägbara och tydliga ekonomiska förutsättningar för de fristående skolorna genom en garanterad lägsta ersättningsnivå, populärt kallad skolpengen. Sedan hösten 1991 har antalet friskolor ökat från ca 70 till dagens 250. Det är över 300 om jag också räknar in dem som finns på den gymnasiala nivån. Det innebär att över 20 000 elever går i friskolor på grundskolenivå, vilket motsvarar ungefär 2 % av alla elever. Den socialdemokratiska oppositionen drev under samma tid en aggressiv politik mot de fristående skolorna. Antingen var de för små och hade därmed inget berättigande eller också var de för stora och då var de ett hot mot det offentliga skolväsendet. Ett flitigt tema var att de fristående skolorna bidrog till segregation i samhället. Sanningen är snarare den att det är den socialdemokratiska bostadspolitiken som är orsaken till segregationen. I propositionen och i betänkandet föreslås att bidragen till friskolorna skall ges på samma grunder och enligt samma principer som kommunen tillämpar i fråga om de egna skolorna. Denna fördelningsprincip kan vid en första anblick synas rättvis, men den öppnar för ett kommunalt godtycke som kraftigt kommer att försämra förutsättningarna. Det finns ingen klar beskrivning av de grunder och de principer som kommunen skall tillämpa när den beräknar resurstilldelningen till den egna skolan. Om kommunen inte klart uttalat vilka principer man har för resurstilldelning till de egna skolorna, vilket vanligtvis är den rådande ordningen i dag, är friskolornas och andras möjligheter att bedöma ersättningen och hur den skall motsvara reglerna liten. Genom att skolpengen försvinner tvingas skolorna förhandla med elevernas hemkommun om nivån på det ekonomiska stödet. Skolan blir därmed utlämnad till ett kommunalt godtycke och ett politiskt tyckande. Det är uppenbart att en friskola som verkar i en kommun där en majoritet av politikerna av ideologiska skäl är emot dessa skolor riskerar att hamna i en situation med återkommande förhandlingar och överklaganden. Även om det står i betänkandet att en skola kan överklaga beslut om man inte är nöjd kan domstolen bara konstatera att ersättningen är för låg, aldrig fastställa en högre ersättningsnivå. Det är lätt att se att friskolorna blir rättslösa. Regeringen framhåller att de föreslagna lagändringarna inte kommer att leda till ökade utgifter för det offentliga, med andra ord för kommunerna. Miljöpartiet har i sin argumentation för att ta bort skolpengen framhållit att friskolan med de föreslagna ändringarna kommer att få 100 % täckning för sina kostnader, inte 85 % och inte 75 %. Antingen är Miljöpartiet naivt eller också har man blivit grundlurad. Är det någon som på fullt allvar tror att socialdemokratiska kommunpolitiker kommer att föra över pengar från de egna skolorna till friskolorna i kommunen, med ett undantag - Gunnar Goude? Även om en skola uppfyller kraven för godkännande är det inte säkert att den får ersättning. Skolverket skall i framtiden bedöma om skolan lett till avsevärda negativa följder för kommunen där skolan är belägen. Jag är övertygad om att man i socialistiskt styrda kommuner alltid kommer att hävda att etablerandet av en friskola kommer att innebära negativa effekter för den kommunala ekonomin. Tror någon innerst inne på motsatsen? För oss moderater är det självklart att ersättning och godkännande hör ihop. Om en friskolas verksamhet förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen kan Skolverket återkalla rätten till bidrag. Det innebär att om en skola har bra kvalitet på sin undervisning, attraktiv pedagogik eller profil och därmed lockar många sökande kan Skolverket tillsammans med kommunen dra in rätten till bidrag. Tala om politiskt godtycke! Eller har jag tolkat det fel, Ingegerd Wärnersson och Gunnar Goude? Det naturliga är naturligtvis att en friskola skall få ersättning utifrån det antal elever som den har och att den tillåts att växa. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av extra stöd sätts på undantag. Elevens hemkommun är inte skyldig att ersätta den mottagande skolan för de extra kostnader som elevens handikapp innebär. På motsvarande sätt undantas elever med särskilda behov från kravet att friskolorna skall vara öppna för alla. Det innebär att elever som är dyrare än genomsnittet inte kommer att kunna välja skola. Det är ett cyniskt sätt att behandla utsatta elever. Allt storvulet tal om solidaritet som plockas fram i tid och otid av regeringspartiet är när det kommer till kritan bara tomt prat och innehållslösa fraser. Vi tycker att alla elever skall få välja skola och att skolan skall få ersättning utifrån sitt åtagande. Kommunerna skall i framtiden ha insyn i friskolans verksamhet. Det är inte rimligt att kommunen skall ha det i en verksamhet som den inte är huvudman för och som i vissa fall är konkurrent till den kommunala skolan. Vi anser att insyn och tillsyn är en uppgift för Skolverket, samma sak gäller uppföljning och utvärdering. Friskolorna har ofta lett den pedagogiska förnyelsen och har engagerat föräldrar som deltar aktivt i arbete och beslut. Sverige behöver fler friskolor med alternativ pedagogik, med allmän inriktning och med konfessionell inriktning, skolor som drivs av skilda huvudmän. Framväxten av friskolor har bidragit till en positiv utveckling även i den kommunala skolan. Nytänkande är ingenting som man kan kommendera fram. Det uppstår bara om skolor tillåts pröva sig fram längs olika vägar. I en sådan atmosfär sprider sig de goda exemplen både till offentliga skolor och till friskolor. Det är trist att vissa partier i ett slags missriktad och förment jämlikhetsiver vill bromsa och stoppa utvecklingen. Förlorarna blir alla: elever, föräldrar, lärare och skolan. Vi behöver i vårt land mer av mångfald, alternativ och förnyelse, inte mindre. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 8.

Fru talman! De fristående skolorna menar jag är en del av en stark rörelse i samhället där människor på många olika sätt visar att de vill ta större ansvar, ha större möjlighet till egna initiativ och vara mycket mer delaktiga i samhället. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi som är politiker förstår vilken möjlighet det här är att samspela med mycket starka och nya krafter och rörelser i samhället. De växer fram på landsbygd och i storstad. De märks i byarörelsen. De märks på viljan att ta ansvar i skolan, bland föräldrar och elever som tillsammans med mycket ivriga och engagerade lärare bygger upp fristående skolor. Jag tycker på något sätt att det är både sorgligt och typiskt att socialdemokraterna än en gång visar att man inte förstår och inte heller förmår att ta vara på en sådan kraft. För drygt ett år sedan diskuterade vi länge frågan om fristående skolor här i kammaren. Då var vi på väg - för första gången på länge, skulle jag vilja säga - mot en bred lösning mellan partierna i fråga om de fristående skolorna. Jag såg hela tiden Centerpartiets arbete som ett sätt att inleda ett bredare samarbete. Jag minns så väl hur socialdemokrater och centerpartister uttryckligen sade till varandra att vi nu skulle skriva det här så att det också blev möjligt för fler partier att vara med i en bred uppgörelse i nästa steg. För egen del tänkte jag mycket på situationen i Danmark, där det sedan många år, såvitt jag förstår, har funnit ett slags självklar politisk enighet kring de här frågorna. Naturligtvis har det också skapat en trygghet för de fristående skolorna som gjort att just den kraft och det engagemang jag talade om kan få ett självklart utlopp och finnas i trygghet. Det är den tryggheten och den kraften som hotas när man gång på gång i stället riskerar att slå ned den här viljan. Jag menar att det är de fristående skolorna som förlorar när partierna inte kan komma överens. Vi fattade beslutet för ett år sedan. Lagen infördes den 1 juli 1995. Nu vill delvis samma riksdagsmajoritet genomföra en rad försämringar. Man vill att den garanterade nivån skall slopas. Men en garanterad nivå står ju inte alls i strid med principen att likabehandla fristående och kommunala skolor. Tvärtom är den just en garanti för att inte särbehandlingen skall bli för stor. Det borde vara ett självklart och rimligt krav. Nu säger socialdemokraterna nej till detta. Då måste jag fråga: Vad är det som har hänt sedan förra året som gör att det nu är fel att ha en garanterad lägsta nivå? Ni beslutade ju om det för ett år sedan med en majoritet här i riksdagen. Vilka nya fakta, vilka nya bedömningar och vilka nya förhållanden leder fram till en annan slutsats i dag, drygt ett år senare? De regelförändringar som föreslås kommer också att innebära att det inte är självklart att ett tillstånd att få finnas som fristående skola också skall leda till bidrag. Det, menar jag, strider mot ganska viktiga rättsprinciper. Det är också ett av skälen till att Skolverket så tydligt var emot förslaget i sitt remissyttrande. Enligt Skolverket måste ett tillstånd för en fristående skola som uppfyller villkoren för att få finnas också hänga samman med att den får bidrag. Gör man de regeländringar som nu föreslås riskerar man i stället att få olika behandling i olika delar av landet. Det kan inte vara rimligt. Dessutom vågar jag påstå att det riskerar att särskilt gå ut över valfriheten för människor på landsbygden och i glesbygd. Det föreslås också att om en skola växer för fort, om det är för många elever som väljer den fristående skolan, skall den kunna bli av med sitt bidrag. Det tycker jag är en av de mest märkliga och mest stötande av de föreslagna regeländringarna. Ovanpå det föreslår man försämringar när det gäller elever med behov av särskilt stöd. För mig, som var med och införde förbättringar på just den punkten förra året, är det särskilt obegripligt att socialdemokraterna i dag gör fullständigt tvärtom på denna punkt. Nu säger man i stället klart och tydligt att om det innebär betydande svårigheter för en kommun är den inte skyldig att ge bidrag för elever med behov av särskilt stöd. Jag tycker det är stötande, och det förvånar mig att socialdemokrater ställer upp på en sådan förändring. Dessa regeländringar, som nu riksdagen ser ut att vara på väg att fatta beslut om, kommer delvis att beslutas av precis samma riksdagsledamöter som för ett år sedan tyckte tvärtom. Man måste fråga sig vad det var som hände på den korta tid under vilken de här skillnaderna gjordes i ordning. Vi fick, som jag sade, en lagändring som trädde i kraft den 1 juli. I augusti hade man en utredning som var beredd att föreslå helt andra förändringar. På en dryg månad hade man alltså fundamentalt ändrat uppfattning. Vad låg till grund för den ändrade uppfattningen? Vad är det som gör att samma riksdagsledamöter nu kommer att trycka på knapparna här i kammaren för helt andra ståndpunkter än tidigare? Från Centerpartiets sida har vi ansträngt oss mer än andra partier - också mer än de partier som satt i fyrpartiregeringen tillsammans med oss - för att det verkligen skulle bli en bred enighet. Vi ansåg nämligen att det skulle vara särskilt viktigt för de fristående skolorna att detta inte var regler som skulle ändras vid varje majoritetsskifte här i riksdagen. Man måste kunna lita på att det finns långsiktiga spelregler som gäller. Det är den tryggheten som nu hotas. I utskottets behandling har vi kommit fram till många gemensamma reservationer från de partier som ingick i fyrpartiregeringen. Det är naturligt, eftersom vi också har varit med och utarbetat reglerna från början. Jag menar också att det hade varit möjligt att på den grunden nå en bred enighet. Nu gick inte det. Centerpartiet skiljer sig däremot från de övriga partierna från fyrpartiregeringen på två punkter, där vi har reserverat oss ensamma. Den ena frågan gäller avgifterna till de fristående skolorna. Där vill vi ha en regelförändring som går ut på att man ger tillräckligt starka bidrag till de fristående skolorna samtidigt som man ytterligare begränsar möjligheten att ta ut avgifter. Det är rimligt med avgifter som beror på en alldeles särskild profil, men man skall inte öppna för möjligheten att ta ut avgifter på ett sätt som leder till segregation. Den andra skillnaden gäller att vi inte vill att det skall stå i skollagen att fristående skolor bara "väsentligen" skall motsvara målen för den allmänna skolan. Målen för den allmänna skolan är bl.a. sådant som demokrati och jämställdhet som jag tror att de allra flesta i Sverige ställer upp på. Om man inte är tydlig på den punkten - att de fristående skolorna självklart klarar ribban när det gäller demokrati, jämställdhet och andra sådana områden där svenska folket tycker det är självklart att en skola skall göra det - riskerar man i stället att undergräva de fristående skolornas ställning. Jag tycker att de övriga partierna från fyrpartiregeringen på den punkten har fallit i de fristående skolornas kritikers fälla. Det tycker jag är synd. Till sist vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 8. Centerpartiet står självklart bakom alla reservationer vi har skrivit under, men för att vinna tid i kammaren yrkar jag bifall endast till dessa två.

Herr talman! Eftersom Andreas Carlgren tog upp två punkter - avgiften och värdegrunden - tyckte jag att det var angeläget med ett förtydligande som klarar ut vad skillnaden är mellan Centern och de övriga tre partierna. När det gäller värdegrunden säger vi - och det står också i den skollag som finns för fristående skolor - att man även i övrigt väsentligen skall motsvara de mål som gäller för det offentliga skolväsendet. Självfallet är vi helt överens om det som Andreas Carlgren tar upp om jämställdhet, demokratimål och sådana saker. Det är självklarheter i läroplanen. Skälet till att vi tycker att det skall stå "i övrigt väsentligen" är däremot att vi vill hävda friskolornas rätt att kunna ha konfessionell, dvs. religiös, inriktning samt en alternativ pedagogik. Bristen i regeringsförslaget är ju att i stället för att kunna följa de internationella konventionerna måste majoriteten skriva in att en fristående skola skall få vara konfessionell. Det tycker jag är viktigt att framhålla. När det gäller avgifter vill jag säga att vi i stort sett har ett likartat synsätt. Vi säger också i vår reservation att en fristående skola skall kunna få ta ut avgifter för den speciella profil man har eller för den speciella pedagogik man har. Alltså är den inte segregerande.

Herr talman! Det är en mörk dag för utbildningspolitiken i dag. Först tas det här ärendet upp, där vi riskerar att en riksdagsmajoritet av miljöpartister, socialdemokrater och vänsterpartister gör friskolorna till ofriskolor. Nästa ärende på dagordningen innebär att vi inte heller i dag ser ut att kunna avlossa startskottet för en obligatorisk tioårig grundskola. Detta är en mörk dag. Jag vet inte hur många gånger jag, andra folkpartister och andra borgerliga kolleger har varit ute på gator och torg under många år och propagerat för friskolorna och för hur viktigt det är som princip att släppa fram dem. Både Andreas Carlgren och Ulf Melin beskrev detta väldigt bra. Det viktiga med denna valfrihet är att sätta tilltro till föräldrar och barn, till att de har både rätten och kapaciteten att själva välja skola och till att det i grunden är bra för samhället. Jag kanske borde vara positiv och säga att det väl är bra nu, jämfört med hurdan diskussionen var för fem sex år sedan, när man nästan fick stånga pannan blodig mot framför allt socialdemokrater och deras syn på friskolor. I alla fall jag tyckte att den präglades mycket av oförståelse inför att valfrihet är något fundamentalt viktigt för föräldrar och barn, och att friskolor i sig inte är segregerande utan att mångfald och olikhet är någonting positivt. Ibland tycker jag att socialdemokrater fortfarande har litet svårt att se skillnad på detta. Poängen i ett samhälle är ju - och i alla fall vi liberaler tycker att det är oerhört viktigt - att alla människor får samma chanser och likvärdiga livsvillkor. Det är det som är jämlikt i ett samhälle. Att människor sedan blommar ut och blir olika är en naturlig följd av att människor har olika önskningar och att vi ser olika ut. Olikhet i sig är ingenting som man skall förfäras över. Det är villkoren som är det viktiga, tycker vi. Alla som har besökt en friskola har märkt den vitalitet som finns där, nästan oberoende av vilken pedagogik som tillämpas. Föräldrar och barn är tillsammans med lärarna oerhört motiverade att driva en skola med just den idé och den profil man har. Det är en oerhörd vitalitet och någonting som det är härligt att få se och besöka. Inte minst viktigt är hur viktiga friskolorna har varit som en frizon för de barn som kanske inte har passat in i den kommunala skolan av olika skäl. Detta står tvärtemot talet om segregation och rätten att välja för de starka och de rika - så har det ju inte varit i verkligheten. Friskolorna har ofta varit en frizon för barn som inte har passat in i den kommunala skolan. På ett sätt var det bättre förr, när socialdemokraterna var öppet emot friskolor. Nu lindar man in frågan i försåtligt positiva ordalag om att friskolor väl är okej, bara de inte blir för populära. För oss i Folkpartiet är möjligheten att välja friskola en rättighet. Här finns det en betydande skillnad i hur man uttrycker sig i betänkandet från majoriteten och vad vi som reserverar oss tycker. Är det kommunalpolitikernas rättigheter eller föräldrarnas och barnens rättigheter? För oss är det solklart. Makten skall ligga hos föräldrarna och barnen att välja. Politiken måste då skapa förutsättningar för att den möjligheten ges. Man skall ha tilltro till människor och man skall ha tilltro till kommunalpolitiker, men jag måste säga att min tilltro till socialdemokratiska kommunalpolitiker är - jag säger begränsad, för att vara litet diplomatisk. Min tilltro till att de kommer att tycka att det är positivt att ha friskolor i sin egen kommun är inte så god. Det är det som är det stora problemet med det här betänkandet. Majoriteten har ställt sig på kommunalpolitikernas sida. Vi som reserverar oss står på föräldrarnas och barnens sida. Jag har en särskild fråga till Gunnar Goude och Miljöpartiet. Miljöpartiet beter sig ju litet märkligt i den här frågan. Man har stått sida vid sida med oss och slagits för friskolorna under en lång rad år, och nu har man hamnat i ett konstigt samarbete på vänsterkanten. Hur rimmar t.ex. tvånget att ha minst 20 elever med de av Miljöpartiets idéer som man ofta talar om annars, t.ex. vikten av småskalighet - något som jag tycker är bra med Miljöpartiet? Detta borde få genomslag också i den här debatten. Hur skall det gå för byskolorna, Gunnar Goude? Svara på det. Det finns, vilket flera talare har varit inne på, en del oerhört märkliga skrivningar i det här betänkandet, t.ex. att Skolverket har möjlighet att dra in tillståndet för en friskola om påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun där skolan ligger föreligger. Jag - och säkert många av dem som i dag driver friskolor - tycker att det vore oerhört intressant att i dag få veta hur populär en friskola får vara. Finns det något mått för det, så att man inte gör skolan för bra? Det vore ju allvarligt. Finns det något mått, så att man inte är för ambitiös för att göra sin friskola bra så att alla barn i en kommun väljer friskolan. Det här kan få väldigt allvarliga konsekvenser för de friskolor som är så bra. Det vore bra om skolministern och andra som talar för detta betänkande kan förtydliga detta i dag. Hur populär får en friskola vara innan man drar in tillståndet? Vi kommer förmodligen att senare i dag få höra majoriteten säga att den också är för friskolorna, att den tycker att de är viktiga och att vi bara försöker polarisera debatten. Men varför ändrar man på ett system när Friskolornas riksförbund och hela den borgerliga oppositionen har den uppfattningen att det system som fanns, som majoriteten rev upp och som den tyckte illa om, var mycket bättre än det majoriteten genomför? Vem förutom majoriteten själv tycker att detta är bättre? Om majoriteten nu har uppfattningen att friskolor är bra, varför inte lyssna på Friskolornas riksförbund och på dem som i dag driver friskolor och höra vad de har att säga? Eller har de, liksom vi, kanske inte förstått den fantastiska poängen med detta förslag? Avslutningsvis vill jag ta upp de funktionshindrades rätt att välja skola. Det är rätt anmärkningsvärt i det här betänkandet. Förhörsledarna vid polisförhör brukar avslöja dem som har dåligt samvete eller döljer någonting genom att de pratar väldigt länge. På samma sätt är det i betänkandet: Det finns oerhört mycket text om varför det inte går att ge funktionshindrade samma rätt att välja som andra. Det avslöjar majoriteten. Den ser bara problem och glömmer bort det fundamentala: rätten att välja skola. Denna rätt skall gälla alla, även funktionshindrade. Med det vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 8 som bifall redan har yrkats till, men även till reservation 1.

Herr talman! I fredags besökte jag Dunkers lilla friskola i Södermanland. Den har funnits i två år. Skolan har varit nedläggningshotad i flera år, och 1996 bestämde sig kommunen slutligen för att det skulle ske. Föräldrarna valde då att bilda en stiftelse och driva skolan vidare, men nu som fristående. De kunde berätta om att de två år som har gått har inneburit ett ständigt förhandlande med kommunen om de bidrag som skolan enligt lag har rätt till. Resultatet är att Dunkers skola för sina elever får 63 % av vad en genomsnittselev kostar i kommunen, trots att lagen säger att de har rätt till minst 75 %. Är det någon här i kammaren, eller någon utanför kammaren för den skull, som tror att Dunkers skola kommer i ett bättre förhandlingsläge nästa år när regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sett till att det inte längre finns ens någon garanterad miniminivå? Vad är det egentligen som kommunen strider om. Om varje elev i Dunkers skola kostar 37 % mindre än övriga elever kan det ju knappast i första hand vara en ekonomisk fråga i alla fall. Jag menar att det nya system som nu tyvärr kommer att införas varken är till gagn för friskolorna eller kommunerna. Fasta spelregler och tydliga riktlinjer för hur bidragstilldelningen skall beräknas har faktiskt efterlysts både av många kommuner och av samtliga friskolor. Ingen part vinner på att reglerna är luddiga och öppnar för en massa vida tolkningar. De flesta kommuner har inga tydligt utformade regler för vad som skall ingå i beräkningsgrunden när bidragen fördelas. Beräkningen blir godtycklig, eftersom det oftast inte går att få veta utifrån vilken bas de 75 % som i dag gäller skall beräknas. Det lär som sagt inte bli lättare nu. En miniminivå för vad kommunen är skyldig att ge en godkänd fristående skola är den viktigaste förutsättningen för att skolan skall kunna planera sin verksamhet långsiktigt och upprätthålla kvaliteten, och för många friskolor är det inget mindre än en överlevnadsfråga. En annan viktig princip är att en skola som har blivit godkänd och har visat att den uppfyller statens krav på kvalitet och kompetens automatiskt skall vara berättigad till bidrag. Jag menar att allt annat är ett avsteg från de konventioner som Sverige står bakom. En rättighet som inte kopplas till ekonomiska möjligheter att utöva den är alltid bara en rättighet för några få, nämligen de som har råd att betala för sig. Så har vi haft det tidigare, och den ordningen vill vi inte tillbaka till. Då är rättigheten i praktiken bara en pappersprodukt, och den är ingenting värd. Om vi verkligen menar något med Europakonventionen, som dessutom är svensk lag, med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och med många andra internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till så måste godkännande och rätt till bidrag kopplas ihop. Den otydliga ansvarsfördelningen som blir följden av det nya systemet är också helt fel tänkt. Skolverket är den naturliga tillsynsmyndigheten för friskolorna. Det godkänner skolan och avgör om den är bidragsberättigad. Då är det naturligt att Skolverket också har ansvaret för tillsyn och utvärdering. De senaste åren har det tillkommit många nya friskolor, och Skolverket har fått ägna mycket stora resurser åt godkännande och tillsyn av dem. Den erfarenhet och överblick som Skolverket har skaffat sig är viktig, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. En enskild kommun kan av förklarliga skäl inte upparbeta samma kompetens när det gäller att bedöma en fristående skolas kvalitet. I det ansträngda ekonomiska läge som de flesta kommuner befinner sig i är risken också stor att en fristående skola inte kommer att betraktas som ett naturligt och viktigt komplement till den offentliga skolan utan i stället som en otillbörlig konkurrent. Finns det dessutom ideologiska invändningar mot fristående skolor över huvud taget, vilket tyvärr är alltför vanligt, finns det all anledning att befara att rättssäkerheten för den fristående skolan i praktiken sätts ur spel. Därför motsätter vi oss en lagfäst skyldighet för friskolorna att delta i kommunens uppföljning och utvärdering och ingå i tillsynen från kommunens sida. Detta kan och bör göras i samråd med de fristående skolorna utifrån de förutsättningar som finns i olika kommuner. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har också bestämt sig för att göra avsteg från principen att fristående skolor skall vara öppna för alla. Jag trodde att det var en självklarhet i vårt samhället att det inte införs undantag för elever med funktionshinder när det gäller rätten att välja skola. Jag vill ställa två frågor till er som har ställt er bakom den här regeln. Vad svarar ni en elev som på grund av sitt handikapp nekas att gå i den skola som hon eller han har valt? Den andra frågan är: Kommer den lagregeln sedan att användas mot de fristående skolor som i framtiden tvingas säga nej till elever med funktionshinder därför att de inte får merkostnaden betald av kommunen? Det här är några principiellt särskilt viktiga områden som vi kristdemokrater har vänt oss mot i den nya lagstiftningen. Det finns ett antal detaljregleringar av verksamheten som flera talare redan har nämnt och som vi också har reserverat oss mot. Sammantaget menar vi att propositionen och betänkandet inte kan uppfattas på något annat sätt än att regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att friskolor är ett problem i sig och att möjligheterna att starta och driva friskolor därför måste snävas in så långt det någonsin går utan att man träder internationella konventioner alltför när. Vad exakt är ni rädda för? Är det olikheten som skrämmer? I så fall tycker jag att det är skrämmande. Varför är detta en så stor fråga i den skolpolitiska debatten? Det saknas ju inte precis andra problem, om nu detta ses som ett problem för oss, att ta itu med. Till Andreas Carlgren vill jag säga följande. Jag håller med om att det bästa hade varit en bred uppgörelse för friskolornas skull. Det var absolut också vår inställning att vi skulle försöka medverka till en sådan bred uppgörelse. Men jag tror att Andreas Carlgren och Centerpartiet gjorde en felbedömning för ett år sedan, när de så villigt ställde upp och förhandlade med Socialdemokraterna och gjorde en förändring då när en utredning just hade tillsatts och där alla partier som har en positiv inställning på ett konstruktivt sätt hade kunnat bidra till ett bra förslag om vi hade visat en enad front. Men i och med att Centerpartiet direkt valde att förhandla med regeringen och blev lurade, det har Andreas Carlgren erkänt här i talarstolen, ledde också till att man sedan var tvungen att ta ett steg till, och det gjorde man verkligen utan att hålla igen. Jag är rädd att Miljöpartiet nu gör samma misstag. Om ett år kanske Gunnar Goude kommer att få stå här i talarstolen och säga att han trodde att det skulle bli på ett visst sätt men att det tyvärr inte blev så. Som flera talare har sagt är det ett sorgligt beslut som vi skall fatta i dag. Det är ett bakåtsträvande beslut. Det har dessutom ett svagt stöd hos den svenska befolkningen. Särskilt djupt beklagas det självklart av elever, föräldrar och personal vid fristående skolor som uppfattar den negativa inställningen till deras existens och som tycker att de går en mycket osäker framtid till mötes. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 8 och 16.

Herr talman! Inger Davidson väljer den gamla vanliga visan om att om man gör upp med Socialdemokraterna blir man lurad. Däremot antydde Inger Davidson att om hon hade varit med hade man inte blivit lurad. Jag undrar vad det är för knep som Inger Davidson har och som vi andra inte känner till för att i varje läge undvika att bli lurad. Jag tror att folk egentligen är urtrötta på debatten om vems fel det var. Vem skall ni skylla på? I stället tror jag att folk är intresserade av vad ni tänker göra. Jag tycker att vi visade vad vi ville göra. Frågan till Inger Davidson blir: Vad vill Inger Davidson göra och vad ville hon göra för att de skulle bli en majoritet? Vad gjorde hon i stället för att bara säga att andra gjorde fel? Jag tror att det är detta som de fristående skolorna har förlorat så mycket på. Vi försökte göra något annat. Det misslyckades, men jag skäms inte för det. Det var i alla fall ett hederligt försök.
Herr talman! Nej, självklart har jag inga knep för hur det går till att göra upp med Socialdemokraterna, dem kan Andreas Carlgren mycket bättre än jag. Vad jag var ute efter, och som jag tror många var ute efter, var en bred uppgörelse där många partier hade kunnat delta. Skolministern uttalade tydligt när hon tillsatte sin utredning att det också var hennes intention att det skulle bli en bred uppgörelse. Men i och med att Centerpartiet gjorde upp med Socialdemokraterna redan i samma veva som utredningen skulle börja sitt arbete, slogs fötterna undan för alla de partier som satt i den utredningen. Så var det, Andreas Carlgren. Jag beklagar det djupt. Jag tror att vi tillsammans hade kunnat åstadkomma ungefär den typen av uppgörelse som Centerpartiet och Socialdemokraterna då kom fram till, nämligen en lägre miniminivå men ett antal andra fasta kriterier.
Herr talman! Jag tror som sagt att det till sist blir urtröttsamt att diskutera om det var fel för ett år sedan att försöka få en bred enighet. Vad jag däremot tycker kan vara intressant för framtiden är att lägga märke till några saker som faktiskt sades då. Det ena var att när förslaget presenterades från Socialdemokraterna och Centerpartiet, sade vi att det var första steget på en bred lösning. Som jag sade tidigare hade vi uttryckligen diskuterat detta, och vi formulerade det så som vi gjorde för att fler partier skulle kunna vara med i nästa steg. Det var en mycket tydlig avsikt. Det andra är att när utredningens förslag hade presenterats sade Ylva Johansson i ett pressmeddelande: "- Jag ser det som angeläget att skapa hållfasta spelregler för de fristående skolorna. Därför kommer remissbehandlingen och den fortsatta diskussionen att vara betydelsefull." Var och en som är van att läsa sådana här texter vet att det syftade på att också Ylva Johansson ville ha en bredare lösning. Av olika skäl gick inte det. Jag tycker att Inger Davidson skall använda den fortsatta debatten till att försöka ta reda på vilka dessa skäl var hos socialdemokratin i stället för att försöka skylla på Centerpartiet. Den debatten blir till sist urtröttsam.
Herr talman! Jag håller med om det. Men när Centerpartiet slår sig för bröstet för att ha gjort någonting konstruktivt i frågan och jag bedömer att det var precis tvärtom, att det var någonting väldigt kontraproduktivt, då tycker jag att det är min uppgfift att påpeka det och att också säga det till Andreas Det var en tydlig avsikt att ta flera steg. Ja, det hade kanske funnits anledning att dra in flera partier i de resonemangen redan från början. Jag vidhåller - det är min övertygelse - att om utredningen hade fått sitta i lugn och ro och alla de som har en i grunden positiv inställning till fristående skolor hade fått jobba på ett konstruktivt sätt, hade det blivit ett annat utgångsläge. Så blev det inte utan det blev ett slags golv som redan var beslutat, och sedan skulle vi helst gå ännu längre ner. Det var inte särskilt konstruktivt.

Herr talman! Ingegerd Wärnersson tog upp frågan om vi inte litar på våra företrädare ute i kommunerna. Jo, det gör vi, men vi litar inte på de socialdemokratiska företrädarna. Som Ingegerd Wärnersson säkert är väl förtrogen med finns det många exempel där socialdemokratiska kommunalråd - det må vara i Borås eller annorstädes - har varit mycket negativt inställda till fristående skolor. Man har sagt att om man får makten så skall man se till att de försvinner från kommunen. Ett aktuellt exempel på denna frågeställning är Botkyrka kommun. Där vill ett antal arabiska föräldrar starta muslimska skolor. I dag går de muslimska eleverna i den kommunala skolan. De går i hemspråksklasser men är också integrerade. Vad har då följden blivit? Jo, de har tappat både sitt hemspråk och svenskan. Men föräldrarna vill inte att deras barn skall bli utbildade för skräpjobb, utan de vill ge barnen en rejäl chans. Därför vill de starta fristående skolor. Detta kan inte kallas för segregation, eftersom Botkyrka kommun är - såvitt jag vet - den mest invandrartäta kommunen i hela Sverige. Varför vill man då starta muslimska skolor? Jo, man vill ge sina barn en rejäl chans till en bättre start i livet. Det borde också socialdemokraterna vara intresserade av. Men vad hände? Jo, då tillämpande de socialdemokratiska kommunpolitikerna precis de argument som tidigare har nämnts här. De har sagt att man då får ta resurser från den kommunala skolan, och hur skall den i så fall lösa sina behov? De socialdemokratiska kommunpolitikerna struntar fullständigt i hur det går för de elever i kommunen som behöver denna undervisning. Man bryr sig inte om dem. Det är detta som är risken med det här förslaget, att skolor, föräldrar och elever blir utlämnade till kommunalt godtycke och politiskt tyckande. Och det är hämmande för utvecklingen.

Herr talman! I Botkyrka är det faktiskt så att de socialdemokratiska politikerna vill att Skolverket skall vänta med att fatta beslut om godkännande till efter den 1 januari 1997 - just för att de själva skall kunna påverka beslutet. Så är den dagsaktuella situationen i Botkyrka. Får jag sedan säga något om en del andra saker som Ingegerd Wärnersson tog upp i sitt anförande. Hon sade att alla elever är olika och har olika behov. Det är rätt, jag instämmer i det till fullo. Men just därför måste vi också se till att vi har alternativ inom skolväsendet, både när det gäller de offentliga skolorna och friskolorna. Jag vill hävda att man, med det förslag som ligger i dag, hämmar detta på alla punkter. Skolverket kan, som vi har sagt tidigare, tillsammans med exempelvis kommunen säga nej till etablering av en friskola om detta får påtagliga negativa effekter. Jag måste fråga Ingegerd Wärnersson: På vilket sätt ser man då till detta med att alla elever har olika behov? Detsamma gäller ju om en friskola är väldigt populär, om den har väldigt bra pedagogik så att många elever söker sig dit. Då kan ju faktiskt kommunen, tillsammans med Skolverket ytterst, dra in rätten till ersättning och dra in godkännandet. På vilket sätt tar man då fasta på elevernas olika behov? Sedan vill jag ta upp detta med handikappade elever. Det är tydligen väldigt frustrerande för Ingegerd Wärnersson. Hon citerade Beatrice Ask och vad vi skrev i den borgerliga propositionen. Men den stora skillnaden, herr talman, är att kommunen alltid kan hävda att man får ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och då faktiskt säga nej till handikappade elevers rätt att få en fristående skola. Det synsättet ställer vi inte upp på.

Herr talman! Jag tycker att Ingegerd Wärnersson precis som många andra socialdemokrater har ett attitydproblem när det gäller friskolor. Förr var man direkt emot dem, nu är det fråga om något slags omvänd bevisbörda. Friskolor skulle, med det begrepp Ingegerd Wärnersson använder, vara en sluten värld. Man har en slags föreställning om att detta är något som bedrivs av obskyra sekter som tar ut avgifter och har som enda syfte att öka segregationen. Detta anser man tills motsatsen kan bevisas. Det är ett attitydproblem gentemot friskolorna. Jag efterlyser en litet mer öppen, nyanserad och verklighetsanknuten syn på friskolorna. Det verkar nästan som om Ingegerd Wärnersson inte har besökt en friskola, fast det tror jag inte riktigt på. Sedan hoppas jag att en annan sak som Ingegerd Wärnersson sade kom sig av att tungan slant litet grand. Det gäller det här med insyn, det här med att man inte kan vara emot insyn om man inte har något dölja. Insyn skulle vara bra om man är stolt över att visa upp sig. Använder man den argumentationen så är det nästan George Orwell-svenska. Med den argumentationen skulle man ju kunna åsidosätta all integritet i samhället. Det riktiga måste ju vara att friskolorna själva avgör när de vill visa upp sin verksamhet. Det handlar om integritet, och det skall gälla friskolorna också. Jag tror inte riktigt att min tid räcker till, men jag hade velat ställa två frågor. Jag vill i alla fall börja med något som är intressant, något som är en huvudfråga. När ni talar om likvärdiga villkor för friskolorna, är det då inte märkligt att de det berör, friskolorna själva, inte gillar det system ni föreslår? Är det inte märkligt, om ni vill dem så väl, att de inte förstår detta? Borde det inte då ringa någon klocka om att det här kanske inte är så genomtänkt som ni trodde?

Herr talman! Jag skall svara Ingegerd Wärnersson på frågan om kommunalpolitikerna. Ni missar helt det som är poängen i den här diskussionen. Jag kanske inte var tillräckligt tydligt på den punkten. Poängen är att vi folkpartister och reservanter anser att det skall fastslås här i riksdagen att rätten att välja skola är något som skall tillkomma alla föräldrar och barn. Anser man det, är det inte rätt att skjuta över ansvaret för beslut om detta till kommunalpolitikerna. Det handlar inte om huruvida man tilltror socialdemokraterna eller moderaterna mer eller mindre - det är fel plats! Det här är en rättighet. Det bör vara en rättighet, och det skall vi fatta beslut om i riksdagen. Vi skall också se till att det erforderliga verktyget för att denna rättighet skall kunna tillämpas, nämligen skolpengen, följer med. Annars är det här en rättighet som i praktiken inte är värd någonting. Det är det som är poängen - försök inte dribbla bort korten! Det här handlar om en väsentlig skillnad i synen på vad friskolorna skall ha för dignitet. Sedan vill jag ta upp det här med likvärdiga villkor. Varför, Ingegerd Wärnersson, är det så att varken vi i oppositionen eller friskolorna själva tycker att det ni föreslår är lika bra som en garanterad skolpeng? Är det inte litet märkligt att ingen tror er när ni står och säger att likvärdiga villkor skall gälla? Hade det inte varit bättre att fortsätta med det system vi har haft, som har fungerat väldigt bra och friskolorna själva gillar?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

Herr talman! Ingegerd Wärnersson svarade inte på frågan jag ställde. Hon försökte inte ens en gång att svara på den. Nu säger Ingegerd Wärnersson att vi inte vill ha en debatt om schablonen. Jag tror att det blir en debatt ändå. Frågan måste vara: Om det nu är så fel med en garantinivå, varför röstade i så fall Ingegerd Wärnersson och övriga socialdemokrater i kammaren för bara drygt ett år sedan för precis samma sorts schablonbidrag? Vad var det som hände på några månader som så fullständigt ändrade bedömningen och gjorde att ni kom fram till att det var en felaktig uppfattning ni hade haft bara några månader tidigare? Det undrar jag. Försök inte säga att det är ett motstånd mot insyn i den reservation som vi har skrivit. Det är bara ett sätt att tala om att man faktiskt skall hålla någon ordning på vem som gör vad. Det är Skolverkets uppgift att sköta insyn och tillsyn. Med ert sätt att fördela rollerna blir kommunen den som skall avgöra bidragen till de fristående skolorna, den som skall vara tillsynsmyndighet och dessutom, med propositionens egna ord, konkurrenten till de fristående skolorna. Det är sannerligen att blanda ihop rollerna och göra det svårare att vara kommunpolitiker. Tills sist tycker jag att det var provocerande när Ingegerd Wärnersson ville antyda att det skulle vara ett försök att blåsa upp ideologiska motsättningar som avgjort reservationernas innehåll. Är det någonting ni får är det just ideologiska motsättningar. Det finns ideologiska skillnader. Det beror på att vi i Centerpartiet har en annan uppfattning när det gäller mångfald och valfrihet än Socialdemokraterna. Det vi gjorde för ett drygt år sedan var att överbrygga de skillnaderna, inte att försöka släta ut dem eller att låtsas bort dem utan överbrygga dem. Det försökte vi att göra, och det hade vi velat fortsätta att göra. Jag tycker att det är provocerande att antyda något annat.

Herr talman! Återigen besvarar inte Ingegerd Wärnersson frågan. Vad var det som hände som så ändrade bedömningen från någon månad till en annan? Jag är inte besviken därför att jag känner mig försmådd. Det ligger inte för mig. Däremot är jag besviken därför att det går ut över de fristående skolorna och blåser upp den sorts ideologiska motsättningar om Ingegerd Wärnersson talar så väl om att vi inte borde ha. Det tycker jag är mycket oklokt. Det är på tiden att ni svarar på frågan om vad det var för ändrade bedömningar. Till sist vill jag säga något om de ord som Ingegerd Wärnersson riktade till mig personligen. Om de antyder att vår linje inte var klar förvånar det mig mycket, eftersom jag under hela arbetets gång stod för en mycket klar och konsekvent uppfattning. Jag tänker inte använda riksdagsdebatten eller andras besvikelse till att beskriva allt som skedde i den här frågan och de kontakter som togs också från regeringshåll för att en uppgörelse skulle kunna vara möjlig. Men försök inte antyda att vi i Centern inte uppträdde konsekvent i den här frågan. Däremot har vi ansträngt oss mer än andra att inte hela tiden höja rösten och inte hela tiden skapa gräl. Vi trodde att det var bäst för de fristående skolorna om det kunde bli en bred lösning. Det misslyckades. Det är negativt inte i första hand för Centerpartiet utan i första hand för de fristående skolorna.

Herr talman! Det är mycket obehagligt när någon i riksdagens talarstol står och antyder att företrädare för andra partier skulle vilja att någon svensk skola skulle ha möjlighet att förmedla antidemokratiska tendenser. Det är en oerhört stark anklagelse. Det är att tolka in något helt annat än det som står i den reservation om värdegrunden som vi reservanter har enats om. Det handlar helt enkelt om att öppna en möjlighet att vid sidan av allt det som självklart ställs upp i de vanliga läroplanerna också få lägga till någonting, t.ex. att man får vara konfessionell, att man får säga vad man tror. Den möjligheten öppnas genom förslaget. Det är ett bättre sätt att öppna den möjligheten än att behöva skriva till speciellt att konfessionella skolor skall tillåtas. Ingenting annat skall tolkas in i detta, och det vet Ingegerd Wärnersson. Men ändå försöker hon göra det till någonting obskyrt, som om vi skulle vilja medverka till att det döljs någonting i fristående skolor som inte är demokratiskt. Det tycker jag är mycket obehagligt. Vi måste lita på kommunpolitikerna. Vi måste utgå från den verklighet vi ser. Vi kan inte utgå från någon annan verklighet när vi skall förändra lagstiftningen. Det fungerar inte i dagens verklighet. Det är nästan rörande när Ingegerd Wärnersson påstår att det är schablonsystemet som är problemet. Hur förklarar Ingegerd Wärnersson den förändring i utveckling av fristående skolor som ägde rum under den period när man hade en schablonersättning? Varför växte det fram nya fristående skolor just då om det är schablonersättningen som är problemet? Det skulle jag vilja ha svar på. När det sedan gäller insyn har det redan sagts, vilket också jag vill betona, att vi inte vill komma ifrån insyn. Vi vill att Skolverket skall stå för den insynen. Det gör det med besked redan i dag.

Herr talman! Som så många gånger förr missuppfattas hela debatten när man talar om värdegrunder. Vi kristdemokrater har heller aldrig velat skriva in någonting om vår svenska tro i de vanliga läroplanerna. Tvärtom motarbetade vi detta. Vi ville ha en markering av att det är den kristna kulturkretsen som är grunden för den värdegemenskap vi har här i landet. Men det har ingenting med tro att göra. Det är ett konstaterande, och vi tycker att det är viktigt att konstatera att Sverige även i fortsättningen tillhör den kristna kulturkretsen. Det har alltså ingenting med trosfrågor att göra, och därför motsatte vi oss också att man skulle behöva skriva in i läroplanen för grundskolan att skolan skall vara icke-konfessionell. Det tyckte vi var så självklart att det inte behövde stå. Ingegerd Wärnersson svarade inte på frågan om insyn, som också gjordes till något obskyrt. Den fristående skolan skall inte vara en skola bakom vars dörrar döljer sig okända ting, sade Ingegerd Wärnersson i sitt inlägg. Men det är inte det som vi är ute efter, utan vem som skall ha insynen. Vi tycker att det ur rättssäkerhetssynpunkt bör vara Skolverket och inte kommunerna som står för insynen.

Herr talman! Fristående skolor är en del av svenskt skolväsende och skall så förbli. Fristående skolor är varken bättre eller sämre än kommunala skolor. Fristående skolor är, precis som kommunala skolor, sinsemellan mycket olika och kan inte bedömas i klump. Man måste ha respekt för de stora skillnader som finns. Jag tror att fristående skolor kan bidra till att förnya skolväsendet och skapa större mångfald i skolväsendet. Jag tror inte att det sker automatiskt, men det finns en sådan möjlighet. Vi har också kunnat se att några fristående skolor har gått före i vissa frågor. Jag tycker t.ex. att det är intressant hur ett antal fristående skolor tagit till vara ett stort föräldraengagemang på ett föredömligt sätt. På samma sätt går vissa kommunala skolor före i andra frågor. På så sätt bidrar man till en utveckling av det totala skolväsendet och till en mångfald som är bra för svenskt skolväsende. Dagens beslut som riksdagen snart skall fatta har föregåtts av en mycket lång och ganska högljudd debatt. Det har varit olyckligt på många sätt att debatten har tillåtits bli så högljudd och ibland väldigt full av överdriven retorik. Det har funnits många skyldiga till detta, och jag tänker inte i första hand på kammarens ledamöter. Men jag vet också att det förekommit överdriven högljuddhet från samtliga partier, och mitt eget parti har inte varit oskyldigt. Det är viktigt att vi nu försöker tona ned en del av den tomma retoriken och diskutera de förslag vi faktiskt skall besluta om. Det har varit jobbigt för dem som går i fristående skolor eller har sina barn i fristående skolor under tiden debatten har pågått. De har inte känt någon trygghet inför framtiden utan känt oro för vad som skall gälla. De har lyssnat än på den ena, än på den andra och inte varit säkra på vad som gäller. Också för deras skull tycker jag att det är angeläget att vi tar ned debatten till att handla om de sakfrågor som vi skall besluta om och inte lägger in en massa andra följder som inte går att utläsa av de förslag som lagts fram. Det är viktigt att det finns en acceptans i Sverige för det svenska skolsystemet. Det har oerhört stor betydelse för hela den svenska skolan att det finns en legitimitet. De fristående skolorna är inte många. Men det är ändå så att de fristående skolor som finns och de villkor och regler som gällde för dem under den borgerliga regeringen kom att uppfattas som en gräddfil av många som inte går i fristående skolor. Det uppfattades som om man lät de fristående skolorna expandera på den kommunala skolans bekostnad. Det ledde på många håll till ilska och irritation hos dem som gick i den kommunala skolan. Det är viktigt att inse att detta är en fråga man måste ta hänsyn till som politiker. Det är viktigt att det finns en acceptans hos alla i Sverige för de regler som gäller för svenska skolor, också hos dem som väljer att inte gå i en fristående skola. Det blir omöjligt för de fristående skolorna att arbeta under någorlunda trygga och lugna förhållanden om de hela tiden skall vara utsatta för en debatt där de misstänks för att leva på andra skolors bekostnad eller ha en gräddfil med mer förmånliga villkor än de kommunala skolorna. Detta gäller särskilt när man talat om schablontilldelningen, procentsatsen i bidragen. Det går naturligtvis aldrig att säga om 75 % eller 80 % är mer eller mindre än vad den kommunala skolan bredvid får. Det beror på hur mycket just den skolan får och hur fördelningen av medlen ser ut i kommunen. Därför har det varit olyckligt, och man har kunnat påvisa både att de fått mer betalt och att det blivit mindre ersättning än vad som gällt i en kommunal skola. Det finns därför en stor styrka i att vi nu klargör att det är eleven som skall ha samma rätt till stöd och samma resurser oavsett om man väljer att gå i en fristående eller kommunal skola. Det finns också anledning att i den här debatten säga att Miljöpartiet och Gunnar Goude har lyckats hålla huvudet kallt i en mycket upphettad debatt och klarat av att se till sakfrågorna. De har aktivt tagit ansvar för en helhet som blir bra både för de kommunala och för de fristående skolorna. Jag tror att det är viktigt att inse att man måste ta hänsyn till hela skolväsendet. Ola Ström ställde en fråga tidigare. Den löd ungefär så här: Varför har ni socialdemokrater inte gjort som Friskolornas riksförbund har velat? Det har vi inte gjort därför att vi måste ta ansvar för hela skolsystemet. Vi måste ta ansvar för alla elever, både de som går i kommunala skolor och de som går i fristående skolor. Det skall inte vara så att de som väljer att gå i kommunala skolor skall styra alla regler bara för att de är många fler. Men det skall naturligtvis inte heller vara så att det bara är de som går i de fristående skolorna som skall styra reglerna. Vi måste göra kompromisser som blir hållbara för hela skolsystemet. Jag saknar i debatten ansvaret för helheten och för acceptansen i hela skolsystemet för de regler som gäller. Jag tycker att det är en bra helhet som riksdagen nu har att besluta om. Den sätter eleven i centrum. Vi koncentrerar oss på elevens rätt till en utbildning av hög kvalitet med en allsidig och saklig undervisning. Vi koncentrerar oss på elevens rätt att själv välja i vilken skola man skall gå och att få ekonomiska möjligheter att kunna genomföra det valet både genom att inte vara tvungen att betala några elevavgifter och genom att få rätt till motsvarande stöd som man skulle ha fått i den kommunala skolan. Vi koncentrerar oss på elevens rätt till likvärdiga villkor när det gäller kvalitet och valmöjlighet oavsett om det handlar om val mellan olika kommunala skolor eller mellan en kommunal och en fristående skola. Regeringens förslag innehåller två delar, dels en skärpning av kvalitetskraven när det gäller de fristående skolorna, dels förslag för större rättvisa mellan elever. Låt mig börja med att kvalitetskraven skärps. Jag har flera gånger fått frågan från medierna om detta kommer att leda till förändringar i de fristående skolorna. Det kan jag inte svara på eftersom jag tror att många av de fristående skolorna redan i dag uppfyller dessa krav. Men det är bra att det blir tydligt sagt vilka krav som gäller. Det är bra att vi talar om att samtliga fristående skolor, precis som de kommunala skolorna, skall följa läroplanens värdegrund i alla dess delar. Sedan tror jag att de allra flesta skolorna redan gör det, men det är bra att vi talar om det. Det är också ett sätt att skapa acceptans för skolsystemet. Man vet vad som gäller. Också den som inte själv har möjlighet eller vill gå i en fristående skola vet att de som väljer att göra det får en undervisning som är likvärdig med den som sker i kommunala skolor. Man riskerar inte att utsättas för en undervisning som inte är saklig eller allsidig. Det är bra att det uttalas. Vi har också tydliggjort att undervisningen i skolan sker i ett socialt sammanhang. Det är viktigt med det samspel som sker mellan eleverna. Det är formulerat så att en fullt utbyggd skola bör ha minst 20 elever om det inte finns särskilda skäl - vilket det kan finnas i vissa fall - för att det skall vara en mindre skola. Vi har också tagit upp att Skolverkets tillsyn behöver förändras och utvecklas, bl.a. mot bakgrund av att de fristående skolorna har blivit fler under de senaste åren. En fråga som jag tycker är angelägen att följa upp handlar om kvaliteten och kompetensen hos lärarna i de fristående skolorna. Vi vet av undersökningar av andelen behöriga lärare i fristående skolor att ungefär hälften av lärarna har behörighet. I den kommunala skolan är det 90-95 % som har full behörighet. Det är en allvarlig varningssignal. Därför tycker jag att det är en av de frågor som man behöver titta litet närmare på. Den handlar om elevers rätt till likvärdig undervisning. Vi lägger också fram förslag om större rättvisa för eleverna. Jag tror att det är oerhört viktigt också när det gäller acceptans och legitimitet för skolsystemet. Vi föreslår att inga skolor skall ta ut elevavgifter, varken fristående skolor eller kommunala skolor där förbudet redan gäller sedan tidigare, för att vara tillgängliga för alla. I gengäld skall man ha rätt till samma tilldelning av resurser oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Beräkningsgrunden skall vara densamma oavsett huvudman för verksamheten. Vi väger också in de villkor som kommer att gälla för de elever som väljer att inte gå i den fristående skolan när det skall avgöras om en ny fristående skola skall etableras. Detta har debatterats mycket. Det har framställts i debatten som om det är kommunen som avgör om en ny skola skall etableras. Det är inte det som regeringen har föreslagit och som utskottsmajoriteten nu föreslår riksdagen att besluta. Förslaget är ju att det är Skolverket som avgör om en ny skola skall få etableras eller inte. Men när man fattar beslutet skall Skolverket också väga in hänsyn till de elever som kan påverkas men som inte kommer att gå i den fristående skolan. Lagstiftningen är redan i dag utformad på det sättet när det gäller fristående gymnasieskolor. I dag är det ju så att regeringen har till uppgift, enligt den lagstiftning som Beatrice Ask lade fram som skolminister, att väga in om det får påtagliga negativa konsekvenser för andra elever när en ny fristående gymnasieskola skall etableras. Nu föreslår vi en liknande ordning också för grundskolorna med den skillnaden att det är Skolverket som skall göra den bedömningen. Vi föreslår också att alla elever, också de som går i fristående skolor, skall ha rätt till hemspråksundervisning, skolhälsovård och att omfattas av samma sekretessregler som gäller i den kommunala skolan. Jag tycker att det är ganska självklart att det skall gälla. Jag vill kommentera en sak som moderaternas representant Ulf Melin tog upp i debatten. Jag tycker att Ulf Melin tog i ganska starkt för att försöka svartmåla och vantolka de förslag som regeringen har lagt fram och som jag hoppas att riksdagen kommer att ställa sig bakom. Jag skall inte kommentera alla. Jag skall kommentera en sak. Det är helt fel att kommunerna inte är skyldiga att betala för elever med särskilda behov eller funktionshinder. Det är inte förslaget från regeringen och utskottsmajoriteten. I stället säger vi ju i propositionen att kommunen är skyldig att betala utifrån elevernas behov. Det är ju skillnaden mot det förslag som moderaterna var med och lade fram om schablonen. Nu talar vi om att det är utifrån elevernas behov som resurserna skall fördelas. Vi säger också uttryckligen att det första och det naturliga är att eleven skall få sina behov tillgodosedda i den skola som man väljer att gå i. Det finns ett undantag, och det undantaget är detsamma som gäller för kommunala skolor. Ingegerd Wärnersson har redan tagit upp den frågan. Det finns ingen anledning att ha en annan lagstiftning för ett val till en fristående skola än vad vi har när det gäller val mellan två kommunala skolor. Om man inte anser att den begränsningen skall finnas ytterst när det gäller val till en fristående skola undrar jag hur man ser på den begränsningen när det gäller den kommunala skolan. Jag kan förstå den oro som man kan känna - och jag vet att flera organisationer för handikappade känner en stor oro - för att detta skall misstolkas på det sätt som Ulf Melin har gjort. Just därför kommer regeringen att särskilt ge i uppdrag till Skolverket att noga följa tillämpningen av detta så att det inte blir en sådan vantolkning som den som Ulf Melin gav uttryck för. Jag vill också gärna säga att det är litet magstarkt att som moderat ta upp den här typen av kritik mot regeringens förslag. Med den lagstiftning som moderaterna var ansvariga för fanns det ingen skyldighet för en fristående skola att ta emot samtliga elever. Det fanns inte heller någon rätt att få resurser om eleven kostade mer än vad schablonen gav. Det var den man hade rätt till. Jag kommer ihåg en morgon under den tid då moderaterna satt i regeringen när jag vaknade upp och lyssnade på radion. Då fick jag höra den moderata statssekreteraren i Utbildningsdepartementet uttala sig om ett fall där en fristående skola utanför Stockholm hade nekat en funktionshindrad elev tillträde. Statssekreteraren förklarade att det var helt riktigt. Eftersom man bara får 85 % är det klart att man inte kan ta emot dyrare elever i en fristående skola. Om man är moderat tycker jag att man skall tala med litet mindre bokstäver i den här frågan. Herr talman! Avslutningsvis vill jag klargöra att min syn på skolsystemet är att fristående skolor skall finnas med som en del i det svenska skolsystemet. Jag tror att det är viktigt för individen att ha möjlighet och rätt att välja vilken skola man vill gå i. Den rättigheten att välja skall gälla både mellan kommunala skolor och fristående skolor. Jag vet att väldigt få utnyttjar den rätten. Men jag tror att också många av dem som inte utnyttjar den rätten tycker att det är bra att den finns och att det är en viktig möjlighet som också gör det möjligt att ställa större krav på den skola man går i. Jag tycker att det är viktigt att värna om en acceptans för ett skolsystem som ger möjlighet till val mellan olika skolor, för individens skull. Däremot tror jag inte, herr talman, att vi någonsin kommer att få - jag hoppas att vi aldrig kommer att få - ett skolsystem som är grundat på en marknad där skolor konkurrerar om eleverna och där eleverna har ett särskilt pris på sitt huvud och väljer skola som man väljer vara på en marknad. Så tror jag aldrig att elever och föräldrar kommer att vilja förhålla sig till skolan. Jag hoppas att vi aldrig, så länge jag har inflytande, skall få en sådan utveckling av svenskt skolväsende.

Herr talman! Det är tydligen inte bara en tå, utan många tår som blir ömma för socialdemokraterna när man tar upp frågan om handikappade elever. Jag skall be att få citera från portalparagrafen i propositionen: "Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, skall kommunen inte vara skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen." Det gäller alltså för en elev med särskilda behov. Det har vi vänt oss emot. Ni säger att kommunen inte är skyldig att ge bidrag. I stället får alltså friskolan själv stå för detta. Det gör ju att handikappade elever reellt sett inte kommer att ha någon möjlighet att välja friskola eftersom kommunen inte kompenserar friskolan. Detta är, Ylva Johansson, kommunalt godtycke och politiskt tyckande som drabbar handikappade elever. Försök inte smita ifrån det misstaget. Kom i så fall med ett nytt förslag till riksdagen där ni ändrar förhållandena. Sedan har vi, herr talman, detta med att kvalitetskraven skall skärpas för friskolorna. Det är väl i och för sig bra om man gör det. Men jag har ändå funderingar kring detta. Det framkommer ju i ganska många rapporter, när vi besöker skolor eller läser press och medier att mobbningen ökar, att lärare känner sig trötta och att undervisningsresultaten är dåliga. Beror detta på de fristående skolorna? Är det de som är problemet? Nej, det är de inte. Dessa frågor kom upp i Friskolekommittén, där socialdemokraterna ofta försökte påvisa att friskolorna var sämre. De var inte sämre. De hade snarare bättre resultat. Det avgörande är trots allt att Ylva Johansson ganska snabbt kommer med förslag till riksdagen när det gäller kvalitetskraven och problemen i den offentliga skolan. Det är inte friskolan som är problemet. Det är i den offentliga skolan som det i dag finns stora problem. Det blundar ni för, och det tycker jag är tragiskt.
Herr talman! Det är självklart att det behövs insatser även när det gäller kvaliteten i den kommunala skolan. Men nu debatterar vi förslag om den fristående skolan. Låt mig citera ur propositionen, Ulf Melin. Vi skriver: "Vi anser att en elev som behöver särskilt stöd i första hand skall få detta vid den skola som han eller hon vill gå i. Skolans uppgift är att anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. De elever som behöver särskilt stöd skall få det. Om behovet av stöd är av sådan omfattning att det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för den fristående skolan, bör det i likhet med vad som gäller för grundskolan vara möjligt för den fristående skolan att inte ta emot eleven." Vi föreslår alltså att samma regler skall gälla för val till fristående skola som för val mellan kommunala skolor. Men vi säger också uttryckligen att det normala är att man får det stöd man behöver och de resurser som behövs för att ge det stödet i den skola man väljer, på samma sätt som det är det normala när man väljer mellan kommunala skolor. Jag skulle vilja att Ulf Melin svarar på frågan: Vill Moderaterna ta bort den här paragrafen för de kommunala skolorna, eller vill man bara göra det när det gäller val till en fristående skola?
Herr talman! Vi är motståndare till skärpningen, både när det gäller fristående skolor och när det gäller offentliga skolor. Det borde ha framkommit i debatten. Men jag har en fråga till Ylva Johansson. Det är visserligen som Ylva Johansson säger. Jag känner till att det står så i propositionen. Det står också i betänkandet. Men om ni har den utgångspunkten, varför skriver ni också att om en kommun får organisatoriska och ekonomiska problem skall man slippa att ta emot eleven? Varför skriver ni in det? Varför låter ni inte enbart den första delen som Ylva Johansson själv citerade stå, utan även resten? Det skulle jag vilja ha svar på. Jag skall också ta upp en annan sak. Ylva Johansson nämnde i sitt anförande att 60 % av lärarna i fristående skolor har behörighet. Vad beror det på? I många Walldorfskolor har man en egen lärarutbildning som regeringen varken godkänner eller ger ekonomiska resurser till. Finns det en speciell pedagogik som regeringen inte godkänner, och ger regeringen inte ekonomiska bidrag till högskoleutbildningen, säger det sig självt att andelen behöriga lärare i den socialdemokratiska tappningen blir lägre. Det är inte så konstigt. Det stämmer att eleverna inte känner trygghet i fristående skolor. Frågan är om de kommer att känna trygghet när det görs neddragningar och friskolornas möjlighet att verka framöver minskas. Det görs tillsammans med kommunerna. Skolverket avgör ytterst om en skola skall få bidrag eller inte. Man tittar på de påtagliga ekonomiska konsekvenserna för en kommun. Men det säger sig självt att möjligheten för att starta nya friskolor kommer att minska radikalt. Den andra frågan som inte har fått svar är: Varför skall en friskola inte få växa? Varför skall Skolverket, om friskolan är väldigt populär, kunna dra in tillståndet? Det är fullständigt befängt, herr talman, att man över huvud taget har en sådan tanke.
Herr talman! Ulf Melin svarar inte heller nu på frågan om han vill ta bort den lagstiftning som ger en begränsning i rätten att välja och som inte handlar om att det uppstår organisatoriska och ekonomiska problem, utan om att det finns betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Lagstiftningsmässigt är det en mycket skarpare formulering än den som Ulf Melin låtsas att han citerar. Vill Moderaterna ta bort den lagstiftning som gäller de kommunala skolorna? Eller skall det vara så att den inte gäller bara i fråga om val till en fristående skola? Jag skall svara på Ulf Melins fråga. Anledningen till att vi tar med formuleringen i lagstiftningen är att den socialdemokratiska regeringen till skillnad från den borgerliga regeringen lagstiftar om den fristående skolans skyldighet att ta emot alla elever. Det är en skyldighet som den fristående skolan tidigare inte har haft. I den lagstiftning som Moderaterna var ansvarig för fanns ingen sådan skyldighet för den fristående skolan att ta emot de elever som sökte sig dit. Vi tycker att det skall finnas en sådan skyldighet, att den fristående skolan inte skall kunna värja sig och bara ta emot vissa utvalda elever. De skall i stället vara skyldiga att ta emot alla de elever som söker sig dit, i mån av plats naturligtvis. Eftersom vi vill ha en sådan rättighet för eleven att välja och en skyldighet för skolan att ta emot eleven, har vi fört in det i lagen. Det blir då på samma sätt som för en kommunal skola. Den kommunala skolan är också skyldig att ta emot de elever som söker sig dit i mån av plats. För den finns en motsvarande lagstiftning som i yttersta fall säger att om det blir betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter finns det en möjlighet att placera eleven i den skola som kan tillgodose de behoven. Vi har infört motsvarande lagstiftning för de fristående skolorna. Vi har gjort en likhet mellan kommunala och fristående skolor. Det är en likhet som Ulf Melin nu påstår att han inte vill ha när det gäller undantagen. Tycker Ulf Melin att det är bra att man lagstiftar om skyldigheten för de fristående skolorna att ta emot alla elever? Är det en bra lagstiftning och behöver den i så fall inte se ut på samma sätt som för den kommunala skolan?
Herr talman! Ylva Johansson säger i sitt anförande att debatten om friskolorna stundtals har varit högljudd och het, och att det är beklagligt att det har blivit så. Jag tycker att det är litet historielöst att kommentera debatten på det sättet. Vi har ju hela tiden fått slåss för friskolornas rätt att över huvud taget få finnas. Det är faktiskt inte många år sedan stora delar av socialdemokraterna - nästan alla får man nog säga - var radikalt emot friskolor. På så sätt har det skett en tillnyktring; det måste man tillstå. Då är det inte så konstigt om vi försöker höja rösten i debatten. Kanske har det också bidragit till den omsvängning som socialdemokraterna ända har gjort. Det skall tillgodoräknas dem. Tyvärr har de inte nått ända fram. Det är inte särskilt länge sedan som det användes väldigt konstiga ord när man beskrev t.ex. friskolornas ekonomiska resurser. Det är bara ett år sedan, under den här mandatperioden, vi diskuterade det. Det har använts ord som guldregn över friskolorna, överkompensation osv. Ordet överkompensation användes när friskolorna ändå fick 15 % lägre bidrag än de kommunala skolorna. Det är en fantastisk ordvrängning. Ylva Johansson säger att vi måste acceptera att resonemang har funnits i kommunala skolor om att friskolorna konkurrerar ut dem, bl.a. med medel. Jag tycker inte att man skall acceptera det. Jag tycker inte att man skall vara tolerant mot intolerans. Om man har bestämt sig för att friskolor är en rättighet - vilket vi i Folkpartiet anser - skall man också löpa linan ut och kunna försvara detta ute i verksamheten. Det är inget problem bland folkpartister och andra borgerliga politiker, utan det är ett internt socialdemokratiskt problem. Där har Ylva Johansson och andra ett stort missionsarbete framför sig.
Herr talman! Jag tänker fortfarande stå fast vid det jag har sagt. Jag tycker att det är olyckligt med en väldigt högljudd debatt. Den kanske är bra för enskilda partier, men jag tror inte att den är bra för de fristående skolorna. Jag beklagar trots allt att vi fattar beslut som föregåtts av en debatt i ett sådant här tonläge. Jag tror inte att Ola Ström lyssnade riktigt uppmärksamt, eller så uttryckte jag mig oklart. Jag anser självfallet inte att man skall acceptera misstro mellan skolor - särskilt inte om den är felaktigt grundad. Men jag anser att man som ansvarig politiker måste se till att ta ansvar för hela skolsystemet. Man måste se till att ta ansvar inte bara för rätten att välja en fristående skola, utan också för rätten att välja en kommunal skola. Man måste ta ansvar för att helheten uppfattas som legitim av det svenska folket och av eleverna i samtliga skolor.
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår vad Ylva Johansson menar. Det är alldeles självklart att vi alla här förmodligen känner ett stort ansvar för hela skolväsendet. Det är inte det som är problemet. Nu pratar vi om friskolans rättigheter. Det finns ingen koppling mellan dem och att vi skulle känna mindre ansvar för den kommunala skolan. Men det kanske är detta som döljer sig i det som jag, Ulf Melin och andra har tagit upp här och som jag tycker det vore intressant att få klarlagt av Ylva Johansson. Det gäller de påtagliga negativa följder för skolväsendet som nämns i betänkandet, och att Skolverket i dessa fall har rätt att dra in tillståndet för en fristående skola. Det är intressant både för oss och för dem som driver fristående skolor att få veta ungefär hur populär en fristående skola får vara innan den riskerar att få sitt tillstånd indraget. Det är en väldigt konkret fråga som det vore bra att få ett tydligt svar på.
Herr talman! Ola Ström ser inte sambandet mellan fristående och kommunala skolor. Jag beklagar det. Jag tror att det är en av orsakerna till att vi kanske inte riktigt når varandra i debatten. Som jag inledde mitt anförande med att säga, ser jag fristående skolor som en naturlig del av det svenska skolsystemet, och det skall de också förbli. Jag ser dem inte som en helt fristående del från det svenska skolsystemet, utan som en del av den helheten. De kan bidra till förnyelse och mångfald i denna helhet. Med den synen måste man naturligtvis ta hänsyn till helheten, och inte bara till de fristående skolorna. Man måste hitta system som är gynnsamma både för helheten och för de fristående skolorna. Det är det som vi i regeringen tror att vi funnit nu, och det är svaret på varför man inte bara kan göra som Friskolornas Riksförbund vill. Man måste också ta hänsyn till andra intressen, och till målkonflikter som ibland kan uppstå - särskilt när det finns en retorik kring frågan som försvårar samarbetet mellan fristående och kommunala skolor. Jag skall svara på den andra frågan också. Man undrar litet naivt hur populär en fristående skola får bli. Den får naturligtvis bli hur populär som helst. Det är väl utmärkt om den fristående skolan är populär, på samma sätt som det också är utmärkt om den kommunala skolan är populär. Bakgrunden till det förslag till reglering som regeringen har lagt fram är att jag som ansvarigt statsråd har erfarenhet av att hantera ärenden där en fristående gymnasieskola har ansökt om bidrag. Skolan har då angett hur många elever den kommer att ha. Mot den bakgrunden skall man ta ställning till om detta får påtagliga negativa konsekvenser för andra elever i kommunen. Ett visst ställningstagande har kanske lett till att skolan har sagt att "vi kommer inte alls att ha så här många elever, det vara bara som vi högg till med för att vi kanske blir så stora någon gång sedan". Man måste göra det möjligt för en skola att ansöka om bidrag och ange hur stor skolan faktiskt tror sig komma att bli, men det måste också finnas möjlighet att växa. Det blir då en annan fråga, som man inte måste ta hänsyn till när man fattar det första beslutet.
Herr talman! Huvudfrågan i debatten är om ifall det går att utforma ett system för stödet till de fristående skolorna så att man tar hänsyn till elevernas behov samtidigt som man ser till att det finns rimliga och självklara trygga villkor för de fristående skolorna. Poängen med det system vi har drivit, dvs. ett system med en garanterad lägsta nivå men med möjlighet att få bidrag utöver denna, är just att man förenar dessa två saker. Det blir både hänsyn till elevernas behov och trygghet för den fristående skolan. Förra året uttryckte utbildningsutskottet detta alldeles utmärkt när man sade att det förslag riksdagen ställde sig bakom innebar att kommunerna åläggas att beakta fristående skolors behov av särskild ersättning för extra kostnader jämte schablonbidraget om sådant föreligger. Utskottet menade vidare att detta innebär att fördelningen av resurser för de fristående skolorna då kommer att ske i huvudsaklig överensstämmelse med de fördelningsprinciper som bör gälla kommunens egna skolor, nämligen att resurserna fördelas efter behov. Min första fråga är: Vad exakt är det som gör att man inte också nu skulle kunna förena dessa principer om elevers behov med en garanterad grundnivå? Min andra fråga till Ylva Johansson gäller det som står i propositionen om att Skolverket kan ha anledning att återkalla rätten till bidrag om en skola växer för snabbt. Statsrådet var inne på detta nyss, men hon gav inte svar på den viktiga frågan om vilka kriterier som skall avgöra att en fristående skola plötsligt kan stå helt utan bidrag om den har vuxit för snabbt.
Herr talman! Låt mig ta den sista frågan först. Det finns ett alternativ till den typ av lagstiftning regeringen har föreslagit; att Skolverket skulle fatta beslut om exakt storlek på en skola. Jag tycker inte att det är någon bra idé att besluta precis hur stor en skola får vara. Det fanns ett sådant förslag från den utredning som har lämnat underlag till propositionen. Utredningen föreslog att Skolverket skulle fatta ett särskilt beslut om hur stor en skola får vara, och att man skulle vara tvungen att fatta särskilda beslut om utökning. Jag tror att det skulle bli ett väldigt byråkratiskt system, som skulle kunna hämma tillväxten för de fristående skolorna. Jag tycker att det är bättre att det finns en ventil, en möjlighet att göra ett nytt ställningstagande, om de förhållanden som gällde när man en gång tog ställning till påtagliga negativa konsekvenser för övriga skolväsendet har förändrats kraftigt och påtagligt. Detta betyder inte att varje skola som växer, även om den växer mycket, skulle bli av med sin rätt till bidrag. Absolut inte! Det är definitivt inte min avsikt med lagstiftningen. När det gäller den andra frågan är jag litet ledsen över att Andreas Carlgren och jag inte fullt ut förstår varandras resonemang. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi grundar en ny lagstiftning för fristående skolor på insikten om att för att fristående skolor skall kunna bli en bestående del i svenskt skolväsende, få acceptans där och därmed kunna bidra till utveckling och mångfald. Lagstiftningen måste utformas på ett sådant sätt att den uppfattas som rättvis av eleverna på såväl de fristående som de kommunala skolorna. Med det förslag till lagstiftning som Centerpartiet har lagt fram får man naturligtvis omedelbart följdfrågan: En fristående skola har rätt att få bidrag för särskilda behov och särskilda kostnader på samma sätt som en kommunal skola. Varför har den då inte skyldighet att justera sitt bidrag nedåt på samma sätt som en kommunal skola får göra?
Herr talman! Ylva Johansson säger att alternativet till den lagstiftning hon föreslår skulle vara att Skolverket skulle bestämma exakt hur stora de fristående skolorna skulle vara. Jag säger bara: Är det verkligen ett rimligt resonemang? Är det verkligen möjligt att Ylva Johansson menar att det skulle vara alternativet? Varför kan man inte ha ett system som bygger på elevernas val, dvs. att när många elever väljer en skola så följer också mer bidrag med dit? Ylva Johansson sade också att varje skola som växer inte skall bli av med sitt bidrag, men vissa. Min fråga var ju: Vilka är dessa, vissa skolor? Om de fristående skolorna anstränger sig oerhört mycket och lyckas så väl att de faktiskt får en förändrad situation jämfört med när de ansökte om bidrag, skall då bidraget kunna upphöra och upphöra helt? Detta innebär ju lagförslaget, och det rycker undan tryggheten. Det är ett av skälen till att vi också har föreslagit den garanterade nivå som Ylva Johansson nu argumenterar emot. Jag tycker att det svar som Ylva Johansson gav på min första fråga är ett utmärkt skäl till att ha en garanterad nivå. Annars rycker man undan tryggheten för de fristående skolorna och tar död på engagemanget, och det tror jag är allvarligt, särskilt som jag håller med Ylva Johansson om att de fristående skolorna är en viktig del. Det tycker jag är ett bra uttalande av
Herr talman! Jag tycker att det är en viktig princip att individen har en möjlighet att välja vilken skola han eller hon vill gå i, eftersom alla elever har en skyldighet att gå i skolan. Vi har ju en plikt att gå i grundskolan, och det är viktigt att den plikten motsvaras av en rättighet både att välja och att ha inflytande över den skola som man går i. Om man vill att elevens val skall styra skolorna och om man tycker att det är viktigt att individen har en möjlighet att välja skola, då är det också viktigt att rätten att välja är likvärdig för de elever som väljer en fristående skola och för de elever som väljer att gå i en kommunal skola. Det är poängen. Någonstans måste den frågan så att säga vägas in; annars sätter man rätten att välja en fristående skola framför rätten att välja en kommunal skola, och det vill inte jag göra. Jag vill att de rättigheterna skall vara likvärdiga. Om det blir nödvändigt - vilket jag inte tror att det blir särskilt ofta - att göra en avvägning däremellan tycker jag att det är rimligt att staten får ta på sig att göra den avvägningen, och det är Skolverket som får den rollen. Det är det som är formulerat som "påtagliga negativa konsekvenser för de andra eleverna i kommunen".
Herr talman! Eleverna skall ha samma stöd, och eleven sätts i centrum, säger Ylva Johansson. Det är ett mycket bra uttalande. Verkligheten om ett par år kommer att visa hur det blev när det gäller elever i de fristående skolorna, och det skall bli intressant att då stå här i kammaren och konstatera det. Ingen skulle vara gladare än jag om Ylva Johanssons utsaga blev sann, så att alla elever upplevde att de just sätts i centrum. Bara en liten, konkret fråga: Kommer det här att innebära att elever i fristående skolor kommer att kunna gå och bada i kommunala badhus utan att behöva betala för badvakten? Kommer de att kunna gå till biblioteket och ha bokprat utan att betala en särskild avgift? När det gäller kvalitetskraven talar Ylva Johansson om acceptans och samband i hela skolväsendet. Det håller jag fullständigt med om. Statsrådet sade att en elev som väljer en offentlig skola måste kunna känna trygghet också i att en kompis som går i en fristående skola får den kvalitet som den har valt, och då kanske framför allt när det gäller värdegrunden. Jag håller fullständigt med om det. Jag skulle önska att den som väljer en fristående skola hade motsvarande garanti för att hans eller hennes kompisar som väljer den offentliga skolan får det. Vi läser om insparkar där unga tjejer och killar förnedras, där deras människovärde kränks, och vi vet att nazisymboler och andra kränkande symboler används i våra skolor i dag. Med tanke på detta tycker jag att det finns anledning att ta strid för kvaliteten. Jag tycker att det är en strid som statsrådet borde prioritera framför striden om de fristående skolorna.
Herr talman! Jag ser också fram emot den debatt vi kan ha om några år när den här lagstiftningen har fått verka och vi har en verklighet att utvärdera och förhålla oss till. Jag tror att den debatten kommer att låta på ett helt annat sätt än dagens debatt. Men låt oss vänta och ta den debatten då. Inger Davidson frågade om de fristående skolorna kommer att slippa betala när de går till badhuset eller biblioteket. Poängen med den lagstiftning som vi nu föreslår och som jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom är just att de fristående skolorna kommer att behandlas på samma sätt som de kommunala skolorna. Där ser det olika ut i olika kommuner. I vissa kommuner har man interndebitering som gör att skolorna betalar när de utnyttjar andra kommunala anläggningar. I andra kommuner har man andra system. Poängen är att nu skall den fristående skolan inordnas i samma system som den kommunala skolan i samma kommun och följa de regler och den resurstilldelning som gäller för de kommunala skolorna i kommunen. Jag håller med Inger Davidson om att det finns mycket att diskutera i den kommunala skolan när det gäller kvalitet och utveckling, men jag tror ändå att det finns anledning att säga att vi bör akta oss litet för att generalisera utifrån vad som händer i vissa skolor, både när det gäller fristående skolor och när det gäller kommunala skolor. Vi skall inte föra den debatten och koppla den till huvudmannaskap - jag tror att det är en olycka. Det finns bra och det finns mindre bra skolor, och de har olika huvudmän och finns på olika håll i landet.
Herr talman! Jag hoppas som sagt att debatten skall låta annorlunda om några år, men erfarenheten förskräcker tyvärr. Min fråga när det gällde de konkreta exemplen var inte om man skulle göra som man gör i dag utan om eleverna som går i den fristående skolan kommer att slippa den annorlunda behandlingen - det här hände nämligen i en kommun där andra elever inte behövde betala för sin badvakt eller för sitt bokprat på biblioteket. Det är bra om statsrådet garanterar att så inte kommer att bli fallet i fortsättningen. Då får vi statsrådsord på det, förutom att det står i propositionen, och det väger alltid tungt när det har uttalats muntligt också. Vi skall inte generalisera, säger statsrådet. Nej, självklart inte. Men om några har drabbats av generaliseringar är det just de fristående skolorna. De har skurits över en kam i debatten. Självklart förekommer inte det som jag tog som exempel i alla skolor, men att det förekommer, och t.o.m. ganska ofta, tycker jag är tillräckligt alarmerande. Jag vidhåller att det hade varit mycket viktigare för ett statsråd att ta tag i och driva fram en förändring i detta avseende än att ägna så mycket möda och kraft åt att ändra någonting som redan i dag fungerar mycket bra.
Herr talman! Jag kan försäkra Inger Davidson att arbetet med att ändra reglerna för de fristående skolorna inte är någon huvuduppgift för mig som statsråd, och inte heller för regeringen. Vi har en mängd annat arbete på gång, och jag skall gärna berätta mer om det för Inger Davidson vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Grunden för Vänsterpartiets skolpolitik är idén om en sammanhållen, likvärdig skola för alla, där eleven sätts i centrum. Det är därför naturligt för oss att i första hand lägga ned energi och kraft på att utveckla och förbättra den kommunala skolan, där vi faktiskt har 98 % av dagens elever. Men det betyder inte att vi är negativa till de fristående skolorna. De kan vara utmärkta som komplement till den kommunala skolan. De kan skapa utrymme för spännande pedagogiska alternativ och på så sätt också bidra till förnyelse och utveckling. Vad vi däremot har varit kritiska till är skolpengen som infördes av förra regeringen. Schablonbidrag är ett alltför statiskt och okänsligt resursfördelningsinstrument, oavsett om det används för att fördela resurser till fristående skolor eller till de kommunala skolorna. Det offentliga stödet bör därför i stället utformas på ett flexibelt och behovsinriktat sätt, som i högre grad tar hänsyn till vilka elever som finns i den enskilda skolan. Enskilda individers livschanser påverkas både av den sociala strukturen och av uppväxtvillkoren. Elever har olika behov, och vissa elever måste kompenseras för sina särskilda behov för att kunna nå de nationella målen för skolan - detta oavsett om eleven finns i en kommunal eller en fristående skola. Det är det som likvärdigheten djupast handlar om. Skolan är jämlik och jämställd när resursfördelningen i vid mening är sådan att alla elever har en fair chans. Det är därför det är så viktigt att skapa likvärdiga förutsättningar och spelregler för de kommunala och för de fristående skolorna. Detta genomsyrar också varje detalj i majoritetens förslag och i utbildningsutskottets betänkande. Rent konkret kommer det naturligtvis att innebära att det bland de fristående skolorna både kommer att finnas vinnare och förlorare när ett nytt system för att fördela resurserna införs. Det är naturligt därför att de fristående skolorna sinsemellan är väldigt olika. Men eleverna vinner i längden på en mer rättvis fördelning av skolans resurser. Jag tror också att denna reform skapar helt andra förutsättningar för samarbete och förståelse för olika skolors situation genom att alla hamnar vid samma förhandlingsbord, dvs. representanter för kommunerna och för de fristående skolorna. Jag tror också att de fristående skolorna kommer att få en mer naturlig plats inom skolväsendet och säkert på sina håll kan vara en inspirationskälla i det pedagogiska samtalet. Det har pratats mycket om den kommunala insynen och utvärderingen av de fristående skolorna. Jag ser det som ett stöd för elevens rätt till en likvärdig utbildning. Jag ser det som någonting oerhört positivt för eleverna. Jag skulle också vilja kommentera begreppet valfrihet, som har blivit något av ett honnörsord i denna debatt. Såvitt jag kan förstå är det för den tidigare regeringskoalitionens företrädare så, att föräldrarnas rätt att välja skola till sina barn är en princip som är överordnad alla andra principer. Den tycks t.o.m. vara överordnad elevens rätt till en saklig och allsidig undervisning av god kvalitet. Jag menar att en fristående skola skall vara öppen för olika uppfattningar och hävda de grundläggande värden som finns i skollagen och läroplanerna, oavsett vilken profil den har. Inte minst är det viktigt att skolan i dag tar klart avstånd från våld, rasism och främlingsfientlighet. Personligen känner jag mig litet bekymrad över att uppfattningen att det är värdefullt att barnen i skolan möter olika synsätt om hur man bör tänka och leva har minskat till förmån för föräldrarnas strävan att skydda barnen från inflytande som de inte önskar. Jag anser att varje elev har rätt till en pluralistisk undervisning i den egna skolan för att kunna orientera sig i omvärlden och också som vuxen kunna ta ställning i olika frågor. Jag tror att barn mår bra av att få möta vuxna människor med olika uppfattningar och värderingar. Föräldrarnas frihet kan annars bli barnens tvångströja. I FN:s barnkonvention, artikel 29, sägs det också att barnets utbildning skall syfta till att förbereda barnen för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar. En skola som får offentligt stöd skall vara avgiftsfri och öppen för alla. I majoritetens förslag görs ett undantag då det gäller de fristående skolornas skyldighet att ta emot en elev. Det är när eleven har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd. Även här har i ett antal motioner föräldrarnas rätt att välja skola överordnats elevens rätt till särskilt stöd och kommunernas skyldighet att tillgodose detta, trots att det i propositionen kraftigt betonas att undantaget endast gäller i de fall då det är fråga om avsevärda kostnader och stora organisatoriska svårigheter. I detta fall är motionärerna Miljöpartiet, Folkpartiet och kristdemokraterna inte konsekventa, eftersom man vill särbehandla de fristående skolorna och inte låta dem omfattas av samma bestämmelser som de kommunala skolorna gör enligt skollagen. Mycket tid och energi har ägnats åt debatten om de fristående skolorna, särskilt under våren. Jag skulle önska att intresset nu fokuseras på de problem som faktiskt rör 98 % av eleverna, som finns i den kommunala skolan. Det har betonats att valfriheten är någonting positivt. Jag delar den uppfattningen, men valfriheten kan också innebära problem. Vi vet bl.a. genom Skolverkets rapport om valfrihetens effekter för drygt en månad sedan att segregationen har ökat. Olikheterna i skolornas elevsammansättning har blivit tydligare i samband med att det har blivit lättare att byta skola, och skillnaden mellan olika skolor tenderar att växa. Det är främst elever med högutbildade föräldrar som har använt sig av möjligheten att välja skola. Till områden med många lågutbildade med invandrarbakgrund söker sig elever med liknande social och etisk bakgrund från andra områden. Vi vet att vissa bostadsområden i storstäderna är som tickande bomber som hotar att krevera. Frågan är hur stor spridning vi som politiker kan acceptera. Jag tror i och för sig inte att det är möjligt att göra någonting åt den smygande differentieringen i samhället genom beslut som enbart rör skolan. För att ändra ett sådant olikvärdighetsmönster behövs mycket mera djupgående samhällsförändringar. Till sist vill jag säga att de fristående skolornas inställning till de föreslagna förändringarna enligt mina erfarenheter är långt ifrån så entydigt negativ som särskilt Moderaterna och Folkpartiet låtit påskina i denna debatt, och också under den debatt som förts i massmedierna under våren. Jag har mött många företrädare för fristående skolor som har sagt att det är en alldeles utmärkt reform. Som ett exempel på det skulle jag vilja plocka upp en insändare från måndagen den 21 oktober i Östgöta Correspondenten, som kommer från min hemkommun. Där sägs det att förslaget faktiskt är ett lyft för friskolan. Regeringens friskoleproposition är bra, och den kan faktiskt leda till att friskolorna får en naturlig plats i skolväsendet. Ordföranden för Björkö friskola, Eva Hallberg, välkomnar reformen. Den är ett steg mot en rättvisare fördelning av skolresurserna. De tongångarna har vi hört alldeles för litet av. Det krafterna har varit alltför tysta i debatten, men de finns, och de utgör en relativt betydande del av de fristående skolorna. Det har pratats om bred enighet i dessa frågor. Det finns faktiskt en betryggande majoritet för förslaget. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande UbU4.

Herr talman! På det sista som Britt-Marie Danestig-Olofsson sade vill jag svara att det är klart att det finns kommuner i vårt land som har en välvillig inställning till fristående skolor och vill verka för att fler skall komma till stånd. Det är klart att det finns många sådana kommuner också. Jag vill litet kort bemöta det som Ola Ström var inne på i sitt anförande, dvs. vikten av att man trots allt på denna nivå fastställer principerna för rätten att välja skola, hur ett bidragssystem skall vara konstruerat osv., så att spelreglerna blir lika runt om i landet. Det är just därför som vi från den borgerliga sidan slåss och har slagits för att det skall finnas en garanterad ersättningsnivå för de fristående skolorna. Så till frågan om segregation. Jag tycker att Britt Marie Danestig-Olofsson odlar myten att fristående skolor är segregerande. Jag vill påstå att det är tvärtom. Det är bostadspolitiken som är segregerande och ingenting annat. Man kan återigen ta exemplet med Botkyrka och de muslimska skolorna. Jag antar att det med Britt-Marie Danestig-Olofssons vokabulär är ett segregerat område, i och med att det bor många invandrare där. Varför skall de inte få starta egna skolor för att lyfta de människor som bor där? Det stora problemet är att man med de förslag som bl.a. Vänstern ställer sig bakom kommer att hindra den utvecklingen, och då kommer man därigenom också att bidra till segregationen.
Herr talman! Ulf Melin och jag har debatterat den här frågan tidigare här i kammaren. Jag tycker att Ulf Melin har en mycket grundläggande misstro mot kommunpolitiker. Historiskt sett, för kanske tio år sedan, fanns det nog i kommunerna en mer skeptisk inställning till de fristående skolorna än vad det gör i dag. Nu finns det en stor förståelse för och en nyfikenhet på de fristående skolorna. Jag tycker att man skall utnyttja det, och man skall uppmuntra samarbete och inte konfrontation, som det i andra sammanhang brukar handla om i talarstolen i den här församlingen. Det är klart att de skall få starta fristående skolor i Botkyrka, på samma villkor som alla andra. Det är väl utmärkt att de gör det. Jag sade inte att de fristående skolorna har bidragit till segregationen. Jag sade att segregationen i sig är ett mycket stort problem, som vi politiker, också skolpolitiker, måste ägna mycket mera intresse i framtiden. Annars kanske utvecklingen där blir mycket negativ.

Herr talman! Det har under de senaste åren skett stora förändringar i det svenska skolväsendet. Man har lämnat den gamla centralstyrningen av grundskolan och genomfört en långtgående decentralisering, så att huvudansvaret nu ligger på kommunerna och de enskilda skolorna. Varje skola utgör en egen fristående enhet, med eget ekonomiskt ansvar och stort utrymme för profilering och utformning av det pedagogiska arbetet. Den har en egen arbetsplan, som formas i anslutning till den kommunala skolplanen. Skolan öppnas också upp mot samhället, med ökat deltagande från ortens företag och med helt nya möjligheter för föräldraengagemang, bl.a. i form av skolstyrelse med föräldramajoritet. De kommunala skolorna har tagit ett stort steg i riktning mot den friare skolform som tidigare endast friskolorna hade. I det moderna svenska skolväsendet har friskolorna alltså en naturlig plats, med goda möjligheter till samverkan och utbyte med andra skolor. Friskolan är inte längre någon främmande fågel i det svenska skolväsendet. Den föreslagna friskolereformen kommer att ge friskolorna goda och stabila utvecklingsmöjligheter och innebär också en rad förbättringar för friskolorna. Finansieringen är ett exempel. För närvarande får friskolorna i praktiken 75 % av vad kommunens elever får genomsnittligt i skolbidrag. Enligt förslaget skall de i stället få samma bidrag som eleverna i de kommunala skolorna. Det finns tre viktiga fördelar med den nya bidragsformen: 1. Kravet på jämställdhet uppfylls. Bidraget till en elev är lika oavsett om eleven går i en fristående skola eller i en kommunal skola. 2. Utrymmet för godtycke vid bidragsberäkningen minskar avsevärt. I den nuvarande regeln, med 75 % av genomsnittet, finns det inga anvisningar om hur genomsnittet skall beräknas, inte ens vilket genomsnitt det är fråga om. Kraven på resursfördelningsreglerna i den nya modellen är betydligt tydligare och efterlevnaden mycket lättare att kontrollera. 3. Bidraget beräknas med hänsyn till olikheter i barnens behov. Resursfördelningsmodellerna är konstruerade just för att ta sådan hänsyn. Sedan vill jag säga någonting om myndighetsansvaret. Vem har myndighetsansvaret över friskolorna enligt det nya förslaget? Ja, det är enkelt och tydligt: Skolverket ensamt fattar beslut om godkännande och bidragsrätt för friskolor. Skolverket ensamt ansvarar för tillsynen över friskolorna. Det bör alltså observeras att kommunen inte på en enda punkt har myndighetsansvar eller rätt att fatta beslut i frågor som gäller friskolans etablerande eller friskolans pågående verksamhet. Jag återkommer till det senare. Friskolans frihet är en förutsättning för en friskolas verksamhet. I förslaget har friheten att utforma en undervisningsmetodik, pedagogisk inriktning och profilering bibehållits och på vissa punkter stärkts. Föräldrarnas möjlighet att välja skola är en annan viktig förutsättning för utveckling av skolan. Föräldrar skall kunna välja den skola som de tror är bäst för deras barn. Möjligheten att välja skola ökas genom friskolereformen på tre sätt. För det första tas skolavgifterna bort. Plånbokens tjocklek skall inte påverka möjligheten att välja skola. För det andra införs hemspråksundervisning även på friskolor Det ökar invandrarfamiljernas möjlighet att välja en friskola. För det tredje skall skolhälsovård förekomma på friskolorna. Barn med olika somatiska besvär, t.ex. allergibarn, får sina behov av hjälp tillgodosedda även i friskolorna. För friskolornas del och för det svenska skolväsendet som helhet är förslaget ett stort steg framåt, till gagn för en god utveckling av den svenska skolan, för barn i såväl fristående som kommunala skolor. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i UbU4. Jag skulle nu vilja ta upp ett problem med friskolereformen som handlar om reformens genomförande. Problemet har uppstått som en direkt följd av ärendets politiska hantering. Redan när Friskolekommittén var i slutfasen av sitt arbete började de borgerliga partierna sprida en mycket missvisande bild av förslagets innehåll. Friskolornas riksförbund fick den felaktiga informationen och beskrev förslaget i sitt medlemsblad. Där fick alltså föräldrar till barn i friskolorna läsa att förslaget skulle helt överlåta på kommunerna att godkänna nya friskolor, låta kommunerna överta ansvaret för tillsynen, avskaffa 75-procentsregeln och i stället ge kommunerna frihet att själva fastställa om och hur stort bidraget till friskolorna skall vara. Det är en beskrivning som på väsentliga punkter är snarast motsatsen till förslagets innehåll. De borgerliga skolpolitikerna fortsatte sedan i en rad egna artiklar att sprida liknande osanna bilder av förslaget och dess konsekvenser. De målade upp en skräckbild, där friskolorna skulle utlämnas till kommunalt godtycke och stängas av mängder av illasinnade kommunledningar. Några exempel kan tydliggöra vad det handlar om. I en tidningsartikel sammanfattar Folkpartiet, genom sin partiledare Maria Leissner, följderna av förslaget på det här sättet: "Resultatet blir ett tvärstopp för nya friskolor. För de fyra hundra friskolor som tillsammans har över tjugotusen elever står valet mellan att börja ta ut skyhöga elevavgifter eller att lägga ner." Det är folkpartiets partiledare som går ut och informerar allmänheten om vad förslaget innebär. Nu kan listan göras väldigt lång, eftersom det handlar om en stor mängd artiklar. Jag kan nämna artiklar av några som sitter i kammaren, så kanske jag får en förklaring. Inger Davidson, Kristdemokraterna, skriver att friskolereformen är en reform där "förslag efter förslag går ut på att täppa till utvecklingsmöjligheterna för dessa skolor". Ulf Melin, Moderaterna, förklarar i en serie artiklar att "för s och mp har det enbart handlat om att hitta på hinder för friskolorna och mer inflytande för kommunpolitiker" och att friskolorna "blir utlämnade åt kommunpolitikernas godtycke". Vi har också hört detta från talarstolen här. Jan Björklund skriver gemensamt en artikel där de helt frankt påstår att det tycks vara så att vi får en kommunalisering av friskolorna. De får inte oväntat stöd från den nyliberalt färgade ledningen på Friskolornas riksförbund, som kort och gott skriver "att villkoren för friskolorna kommer att bli de sämsta någonsin i svensk skolhistoria". Kampanjen har alltså fortsatt fram till i dag, i drygt ett år. Den har varit mycket omfattande, och den är ett skolboksexempel på hur svart propaganda skall bedrivas. Herr talman! Den här typen av propaganda bör inte passera obemärkt. Det är angeläget att här i riksdagen uppmärksamma dess negativa konsekvenser. Den har hindrat en fruktbärande debatt i viktiga skolfrågor, en debatt som vi så väl behöver, och naturligtvis bidragit till att öka politikerföraktet. Men framför allt har den systematiska felinformationen från ledande politiker och från Friskoleförbundets ledning inneburit allvarliga negativa konsekvenser för friskolorna. Vi har redan fått ett exempel på en direkt följd av agerandet. Det är det i pressen uppmärksammade fallet med en friskola i Borås, Sverigefinska skolan. Folkpartiet hade meddelat att friskolorna skulle läggas ned eller tvingas ta ut skyhöga avgifter. Moderater och kristdemokrater har sagt att kommunerna godtyckligt skulle kunna bestämma över friskolorna. Många föräldrar trodde på budskapet och bedömde framtiden för skolan som så osäker att de tog sina barn därifrån med resultatet att skolan tvingades lägga ned. I dag finns inte längre Sverigefinska skolan i Ansvaret för detta vilar tungt på de borgerliga politikerna som så oförblommerat spritt sin nidbild av den föreslagna friskolereformen. Även föräldrar vid många andra friskolor har trott på den nyliberala nidbilden och blivit rädda och oroliga för att även deras skola skall läggas ned. Många friskolor känner av trycket när föräldrarna tvekar om de vågar ha sina barn i en friskola med tanke på framtiden. Ett annat problem är naturligtvis de initialsvårigheter som kampanjen skapat för reformens genomförande. Efter det att felaktigheterna spritts under så lång tid, tar det tid för den sanna bilden att tränga igenom. Det här problemet kräver speciella åtgärder för att inte fler friskolor skall råka illa ut. Herr talman! Agerandet från borgerlig sida har inte fört skolpolitiken framåt, och friskolorna har skadats allvarligt. Vår förhoppning är att de borgerliga partierna tar sig samman och sätter skolornas väl framför eventuella kortsiktiga politiska vinster och aktivt deltar i arbetet att genomföra reformen. Jag ser att jag har litet tid kvar och kan kanske svara på några av de frågor som ställdes direkt till mig i debatten. Jag uppmanades till det tidigare. Jag vänder mig då till Ola Ström som just reser sig för att begära replik. Ola Ström har här i kammaren ställt upp som friskolornas försvarare och gått till hårt angrepp mot det förslag som nu föreligger. Jag skulle vilja fråga Ola Ström hur det står i relation till det förslag som Folkpartiet har. I den partimotion som Folkpartiet har väckt under den här mandatperioden, där man beskriver sin friskolepolitik, sammanfaller förslaget från Folkpartiet med det förslag till friskolereform som nu föreligger på alla punkter utom två. Folkpartiet föreslår att tillsynen till vissa delar skall ligga på kommunen till skillnad mot det aktuella förslaget. Det andra är att man vill ha en procentsats för bidraget. Vi hörde Bo Könberg för två månader sedan tala om att Folkpartiet anser att bidraget till friskolornas elever skall vara fördelat på precis samma sätt som till de kommunala skolornas elever. Där kanske ni har ändrat er. Då är det bara en punkt kvar, den kommunala tillsynen. Förefaller det inte litet överdrivet att gå i så hård polemik när man ligger så utomordentligt nära det förslag som man kritiserar? Jag kanske kan få en liten förklaring till det. Jag vill inte pressa Ola Ström till att tala om varför partiledaren tror att 400 skolor skall läggas ned på grund av det här förslaget.

Herr talman! Jag tycker att det är ganska magstarkt av Gunnar Goude att beskylla oss borgerliga politiker för att Sverigefinska skolan i Borås lades ned. Jag vill bara ge Gunnar Goude en kort information. Skälet till detta var ganska enkelt. Det socialdemokratiska kommunalrådet gick ju ut i pressen och talade om att så fort han fick chansen skulle han lägga ned den Sverigefinska skolan i Borås. Så enkelt är det, och nu ser vi också resultatet av det hela. Jag tror att Miljöpartiet i det avseendet är en ganska stor bov. Jag skulle också önska att Gunnar Goude förklarar för oss hur det skall gå till när de fristående skolorna skall få 100 % av sina kostnader täckta av kommunen. Det har Miljöpartiet sagt i sin propaganda. I dag får man 75 %. Gunnar Goude sade dessutom i sitt anförande att det i många fall också har varit lägre. Hur kommer då 75 % att bli 100 %? Tror verkligen Gunnar Goude på fullt allvar att socialdemokratiska kommunpolitiker kommer att fördela om pengar från det offentliga skolväsendet till fristående skolor? Vilka belägg har Gunnar Goude för detta? Finns det något exempel i Sverige på att detta har skett? Jag tror faktiskt inte det. Sedan sägs det att rätten att välja skola ökar. Detta påstående är förbluffande. Hur kan rätten att välja skola öka om Skolverket kan säga nej till etablering av en fristående skola om det får påtagliga negativa effekter för en kommun? Om en fristående skola växer och är populär kan man dra in tillståndet för den skolan, på vilket sätt ökar då valfriheten och rätten att välja skola? Det är tyvärr precis tvärtom.
Herr talman! Tack för de frågorna, det är lätt att svara på dem. Kommunalrådet i Borås har antagligen också lyssnat på den information som har kommit från de borgerliga politikerna. Det är naturligtvis en risk att även andra människor än de som har barn i friskolor hör sådant och läser vad som står i den här typen av debattartiklar. Men det är alldeles klart att man inte har läst förslaget. Där finns det inget som helst stöd för tanken att ett kommunalråd i Borås skall kunna stänga en fristående skola. Han har alltså inget myndighetsansvar, ingen beslutsrätt i den här frågan. En fråga gällde hur 75 % kan bli 100 %. Nu sade jag ingenting om 100 % i anförandet, men jag vet att Ulf Melin brukar älska den här frågan så jag svarar ändå på den. Det är alltså på det sättet att om elevunderlaget i de fristående skolorna är detsamma som i de kommunala skolorna och man använder samma resursfördelningsmodell på de fristående skolorna som på de kommunala får de lika mycket. Så enkelt är det. Skillnaden mellan de två förslagen är alltså att man enligt ert förslag får 75 % av genomsnittet och enligt friskolereformen får man i genomsnitt 100 %, förutsatt att elevunderlaget är lika, men det kanske det inte är. När det gäller frågan om det någonstans skulle kunna förekomma ett sådant här system där man har sett en höjning kan jag nämna min egen kommun, Uppsala, där vi har prövat det här systemet i två år. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans majoritet och Folkpartiet, Ola Ström, ställde upp och tyckte att det var ett bra förslag. Inte minst friskolorna var väldigt nöjda för de fick en höjning i och med att de kom upp på en nivå som var densamma som för de kommunala skolorna. Jag återkommer till den sista frågan senare.
Herr talman! Kommunalrådet i Borås tror jag inte har blivit påverkad av de borgerliga politikerna i riksdagen. Han välkomnade nämligen de direktiv som statsrådet Ylva Johansson skrev till utredningen. Det var före uppgörelser, reservationer och sådana saker. Han såg nog framtiden an med tillförsikt i samband med direktiven. Det är det som är det beklämmande, att Miljöpartiet har spelat med i detta spel. Jag vill ta upp en annan fråga också. Gunnar Goude sade att man tar bort möjligheten till avgifter. Det skall det bli ganska intressant att titta närmare på. Utvecklingen av de fristående skolorna och avgifterna visar just att sedan man infört skolpengen har avgifterna sjunkit och i de flesta friskolor också försvunnit. Men genom det förslag som nu ligger på bordet, där varje friskola i princip blir utlämnad till kommunalt godtycke och måste förhandla med varje kommun, kommer skolan att hamna i ett ekorrhjul. Får man inte kompensation för sina kostnader och för sina åtaganden måste man egentligen kompensera sig med avgifter. Men den möjligheten har man ju inte. Den kommer inte att finnas den heller. Det är därför som det är så oerhört viktigt att de fristående skolorna har en garanterad ersättningsnivå, en skolpeng. Då kommer man heller inte att behöva ta ut avgifter. Jag tycker också att Gunnar Goude skall få en chans att svara på min fråga om på vilket sätt man ökar elevernas rätt att välja när man samtidigt säger att om en fristående skola är mycket populär, har många sökande, m.m., kan Skolverket dra in dess tillstånd. Då är min fråga till Gunnar Goude: På vilket sätt stärker man då den enskilda elevens rätt att välja skola? Jag har väldigt svårt att se det.
Herr talman! Jag kanske kan använda repliken till att ta upp vad som egentligen vore det intressanta att diskutera här, nämligen den ideologiska skillnaden mellan å ena sidan Ulf Melins parti, Moderaterna, och dess nyliberala falang och å andra sidan det som vi i Miljöpartiet står för. Båda är alltså för friskolor. Vi värnar friskolor. Vi är för decentralisering och eget initiativ, och vi vill vidga utrymmet för ett personligt engagemang på skolans område. Där är vi eniga. Däremot är vi inte alls eniga när det gäller synen på hur det här skall genomföras. I den nyliberala modellen tänker man sig det här som en typ av vanlig fri marknad, där skolorna är som vilka företag som helst och den fria marknadens konkurrensregler skall gälla. Jag kan acceptera att man har den synen. I Miljöpartiet har vi inte den uppfattningen. Vi tror att den fria marknadens spelregler är direkt olämpliga för utveckling av ett skolsystem. Den fria marknadens spelregler tar inte hänsyn till enskilda individer, svagare och utsatta grupper osv. Den har ett betydligt råare arbetssätt och hårdare utslagningsmetoder. Därför ser vi det som viktigt att poängtera dels alla barns lika rätt till utbildning, dels att samhället måste se till att denna tillgodoses - med hjälp av skolverk, och med hjälp av kommuner om det behövs. Samhället måste alltså ta ett ansvar, enligt vårt sätt att se. Vi skiljer oss på den punkten. Det är därför Ulf Melin ställer sig frågande till att vi över huvud taget bryr oss om de effekter friskolan får på de kommunala skolorna. De är ju en konkurrent, med hans sätt att se, och därför skall man naturligtvis inte bry sig om dem. Det argumentet har vi hört tidigare. När det gäller kommunalrådet i Borås har nu Ulf Melin backat och sagt att det är direktiven han har läst. Jag lämnar därför det därhän. Det kanske är så, inte vet jag. Det är i varje fall inte förslaget han har läst.
Herr talman! Mycket skall man höra! Man brukar säga att rösten höjs när argumenten tryter, och det måste stämma i det här fallet. Jag förstår att Gunnar Goude har väldigt svårt att företräda ett parti som i ord säger sig vara positivt till de fristående skolorna och samtidigt stå och försvara ett system som alla i friskolorna - elever, föräldrar och lärare - tycker blir ett sämre system. Gunnar Goude talar om "svart propaganda" och säger att det är en risk att många kan ha läst debattartiklarna som har skrivits. I min demokratiska värld ser jag det som väldigt positivt ju fler som tar del av en debatt som pågår. Jag kan försäkra Gunnar Goude att jag står för vartenda ord jag har skrivit i debattartiklarna. Jag anser att det blir en hårdare styrning, mer detaljreglering osv., såsom jag har skrivit. På vilket sätt blir det bättre, Gunnar Goude? Det skulle bli bättre nu. I dag är bidraget 75 %. Det finns inga anvisningar, säger Gunnar Goude, men nu skall friskolorna få lika mycket och då blir det mycket tydligare. Hur då tydligare? Det finns ju inga anvisningar nu heller. Om en kommun i dag har svårt att visa utifrån vilken beräkningsgrund man har beräknat de 75 procenten blir det väl ännu svårare att visa vilka beräkningar som har legat till grund för vad skolorna skall få nu. Skolavgifterna tas bort, säger Gunnar Goude. De är redan nästan borta, och de skulle ha tagits bort helt. Hemspråk och skolhälsovård finns redan i dag, och man får ersättning för dem i det gamla systemet.
Herr talman! Jag tycker också att man skall ha en offentlig debatt. Däremot tror jag att politiker skall vara ganska försiktiga när de går ut i den debatten och beskriver t.ex. ett lagförslag, så att de inte avviker från innehållet i det förslaget. Det är det jag anmärker mot. Jag tycker att de borgerliga politikerna inte har givit en rättvisande bild av förslagets innehåll. Är det någon som tagit del av debatten och tycker annorlunda må det väl vara hänt, men jag tror nog att jag får en majoritet på min sida i den frågan. Våra argument tryter inte. Jag har i mitt anförande beskrivit varför jag tycker att det här förslaget är alldeles utmärkt. Däremot får jag kanske en känsla av att argumenten tryter när jag hör Inger Davidson. Vi har fått läsa i flera artiklar att förslag efter förslag går ut på att täppa till utvecklingsmöjligheterna för dessa skolor. Varför inte tala om vilka dessa "förslag efter förslag" är? Jag kan ge Inger Davidson i uppgift att här räkna upp förslagen. Det vore väl i så fall bra som argument. Får jag en liten uppräkning av dem? Det vore ett steg framåt i debatten.
Herr talman! Det skall jag gärna ge. Det handlar t.ex. om antalet elever som skall få gå i skolan. Det handlar om det vi har varit inne på flera gånger här: hur tillsyn, uppföljning och utvärdering skall vara utformade. Det är inte bara jag som gör bedömningen att detta kommer att leda till svårigheter. Men framför allt handlar det om det här förhandlingssystemet, där de fristående skolorna, som ofta består av engagerade föräldrar och lärare med ganska dålig insikt i hur den kommunala ekonomin fungerar, skall sitta ned och förhandla med tjänstemän och politiker som i många fall ser dem som en konkurrent i stället för ett komplement till den offentliga skolan i kommunen. Man är redan från början i ett underläge. Jag skulle kunna läsa upp hur många brev, insändare och artiklar som helst om just detta. Dessa beskriver verkligheten i dag, och nu blir det ännu svårare. Det är ingen svartmålning, Gunnar Goude. Jag tycker det är mycket bekymmersamt, och jag är ledsen för den här utvecklingen.
Herr talman! Det blev inte så många punkter, och några var alldeles tokiga. Antalet elever är alltid begränsat till 20 av den anledningen att pengarna med ett resursfördelningssystem då normalt räcker till en lärare. Det kan vara en fördel att ha det som nedre gräns. Dessutom står det explicit angivet i förslaget att undantag skall ges av Skolverket t.ex. för glesbygdsskolor som av andra skäl måste ha mindre än 20 elever. Det är väldigt tydligt skrivet. När det gäller tillsynen har nog Inger Davidson bara läst fel. Tillsynsansvaret ligger på Skolverket. Jag hörde också i Inger Davidsons anförande att hon slirade på den punkten och sade att kommunen skulle bedriva tillsyn. Det skall den inte alls. Hela tillsynsansvaret, inklusive det myndighetsansvar som är kopplat till det, ligger på Skolverket. Kommunen har inget tillsynsansvar alls. När det gäller förhandlingarna är det enligt det nuvarande systemet som man måste förhandla. Man får 75 % av genomsnittet, och sedan skall man förhandla om huruvida man skall ha ytterligare bidrag utöver det. Det nya systemet minskar kravet på förhandlingar genom att man har en resursfördelningsmodell som redan i beräkningen av bidraget tar hänsyn till skillnader i behov hos de olika barnen. Så enkelt var det. Jag väntar fortfarande på den här listan med "förslag efter förslag" från Inger Davidson.

Herr talman! Jag tillhör visserligen de yngre här i kammaren, men jag måste ändå drista mig att säga att Gunnar Goude är bra naiv. Han saknar nog också erfarenhet av kontakter med framför allt socialdemokratiska kommunalråd. Det är möjligt att det här systemet fungerar bra i Uppsala, och jag kanske inte skulle vara så orolig om det vore Ylva Johansson och Gunnar Goude som satt i kommunerna och förhandlade med friskolorna - det vill jag säga till er heder. Men så ser ju inte verkligheten ut. Det finns mängder av socialdemokrater - jag skulle nästan vilja påstå att det är en majoritet - som tycker att friskolor är en styggelse, en plåga och en konkurrent till kommunala skolor. Det är den verkligheten föräldrar och andra människor kommer att möta när man vill starta en friskola. Det är naivt att tro att det här skulle vara så smärtfritt och enkelt för de entusiaster som finns ute i kommunerna och som vill starta fristående skolor. Jag säger som Inger Davidson: Jag hoppas verkligen att jag har fel, men det finns mycket som talar för att jag inte har det i min erfarenhet av kontakt och debatt med socialdemokratiska kommunalpolitiker. Gunnar Goude har fel på en punkt. Han har missförstått det här med skolpengen. Den är ju ett golv, en garanti som vi skall besluta om här i riksdagen. Vi tycker nämligen att om man beslutar om en rättighet, som vi tycker att fristående skolor är, måste man också ge verktyget till föräldrarna och barnen att kunna få denna rättighet. Det verktyget är skolpengen, och den är ett garanterat golv. Sedan står det naturligtvis fritt för kommuner och fristående skolor att komma överens om nivåer utöver detta. Sedan tycker jag avslutningsvis att Gunnar Goude är ideologiskt luddig. Tar man ställning för friskolor, såsom Gunnar Goude gör - där tror jag honom - tycker jag att det är riksdagen som skall se till att det fungerar. Det är en rättighet som gäller alla i Sverige.
Herr talman! Jag noterar att jag inte fick något svar från Ola Ström på i vilka avseenden Folkpartiets program när det gäller friskolorna skiljer sig från det nu framlagda förslaget, men det kanske jag får i nästa replikskifte. Vi i Miljöpartiet tycker inte att en skolpeng som är lika för alla barn är särskilt lyckad. Vi har i stället föreslagit och gått med på ett förslag där man har en skolpeng, om man nu vill kalla det för det, som tar hänsyn till att barn med olika behov behöver olika stora resurser. Det är alltså skillnaden mellan er skolpeng och resursfördelningsmodellen, som jag tror att Bo Könberg nu har accepterat. Om en majoritet av socialdemokraterna tycker annorlunda får vi väl se det här i kammaren litet längre fram. Det är en empirisk fråga. Huruvida jag är naiv eller inte skall jag överlåta åt andra att bedöma, så jag avstår från att kommentera det.
Herr talman! Jag försöker svara på vad som är en viktig principiell skillnad här. Vi i Folkpartiet liberalerna tycker att fristående skolor är en rättighet och att föräldrar och elever skall kunna välja dem. För att en rättighet skall kunna bli funktionell krävs det också ett verktyg i handen på dessa människor, så att de inte är helt utlämnade åt kommunalpolitikers vilja eller ovilja. Skolpengen är detta instrument. Den är ett golv, ett garanterat resursgolv, för att man över huvud taget skall kunna bedriva verksamheten. Sedan är det naturligtvis fritt fram att komma överens om resurser utöver det. Jag tycker att det är fullt naturligt. Jag kan inte alls se någon skillnad i detta som Gunnar Goude försöker framställa det: att vi skulle tro att alla barn behöver lika mycket resurser. Så är det inte. Skolpengen är ett golv. Därutöver krävs naturligtvis olika resurser beroende på barnens olika behov, precis som i en vanlig kommunal skola. Det är ingenting konstigt med det.
Herr talman! Den här skolpengen är ett golv, men empiriskt har det visat sig vara ett väldigt dåligt golv, för alla har lagt sig på den nivån. Lagstiftningen i syfte att få jämställdhet mellan fristående skolor och kommunala skolor kan inte i anständighetens namn innehålla ett sådant golv. Skulle Ola Ström vilja ha det när det gäller lika lön för kvinnor och män vid lika arbete - dock lägst 75 % för kvinnorna? Det är helt orealistiskt såvitt jag förstår att, om man verkligen strävar efter jämlikhet, försöka åstadkomma ett golv samtidigt. Jag vill också hålla med Ola Ström; vi är alldeles överens t.ex. om att det inte skall vara så att man helt kan utelämna en fristående skola till kommunalt godtycke. Det är därför förslaget inte alls innehåller det. Det är därför det är så förvånande att höra Ola Ström så upprört tala om detta förslag, eftersom detta inte alls tillåts i det. Däremot har ju Folkpartiet föreslagit att kommunerna skall ha tillsyn. Det är intressant i sammanhanget. Jag vill själv inte göra någon stor affär av det, men jag undrar om Folkpartiet har ändrat sig på den punkten eller om det fortfarande kräver kommunal tillsyn över friskolorna.

Herr talman! Mycket kan man säga om ekonomen Nils Lundgren, denne hedervärde socialdemokrat och tillika ordförande i Friskolornas riksförbund, men särskilt nyliberal är han nog inte, Gunnar Goude. Malmö för att ta några exempel är hedervärda socialdemokratiska kommunalpolitiker som inte för ett ögonblick tycker att friskolor är en styggelse. Jag tror inte att vi skall privatisera denna principiella debatt på det viset. Det leder fel, i varje fall i storstäderna, där vi också har mest friskolor. I Malmö inte minst är den största muslimska friskolan en alldeles fantastiskt bra skola i en socialdemokratiskt ledd kommun. Jag träffade representanter för den i förra veckan, och de är inte det minsta oroliga - för kommunalråden. De är kanske litet mer oroliga för regeringen. Det är jag också. Mitt samhällsengagemang, herr talman, har sin grund i att jag anser att all väsentlig samhällsförändring startar när människor genom praktiska handlingar försöker förändra sina livsvillkor. Så har jag blivit fostrad i Hasselakollektivet som 1969 startade sin vård och behandling av unga missbrukare i närmast total konfrontation med myndigheterna som ansåg att det inte behövdes någon sådan vård och behandling. Efter fyra fem år var det bevisat att det behövdes, och i dag är Hassela sedan länge en av ledstjärnorna i det här arbetet. På samma sätt har jag varit mycket aktiv i Eriksbo i Göteborg i ett självförvaltningsarbete där man samlade hyresgästerna till att själva ta ett större ansvar i ett kooperativt arbete. Också detta motarbetades och sades vara onödigt eftersom det redan fanns ett verk, en myndighet och en plan för detta. I dag är det ett av de mest framgångsrika självförvaltningsförsöken. På samma sätt har det varit fullständigt naturligt för mig att engagera mig för friskolorna och för att mer människor engagerar sig för att på olika vägar förbättra och bredda utbildningen. Jag anser därför att i princip behöver så stort utrymme som möjligt lämnas åt ett utökat lokalt ledarskap i samhället. Oavsett om vi talar om företag, skolor, fackföreningar, folkrörelser eller myndigheter av olika slag är det det ökande lokala ledarskapet som gäller. Så byggdes Sverige starkt en gång i tiden, under mellankrigstiden - med den oerhörda dynamik som vi hade då - närmast totalt oreglerat. Detta skedde oftast i hård konfrontation, visserligen, med den tidens feodala politiska och administrativa överbyggnad, men man lade ändå grunden för det som sedan blev stabilitet och välstånd i vårt land. I dag försöker den gamla ordningens stabilitet återigen att lägga locket på den oerhörda dynamik och kreativitet som sprudlar runt om i landet, inte bara när det gäller friskolor och offentliga skolor utan också i företag, byaföreningar och allt vad man vill. Det lokala ledarskapet kräver plats, tränger fram och krymper därmed utrymmet för den gamla sortens centralstyrning. Därmed har vi som folkvalda att ta ställning till en klassisk intressekonflikt. Vi kommer inte undan detta. Vi har att välja mellan två ordningar. Vi har den gamla ordningen vars goda kvaliteter - jag vill understryka detta - vi känner väl sedan 30-40 år. Det har ju gått bra. Det har varit i huvudsak bra för medborgarna. Och så har vi den nya ordningen som vi ännu inte känner och som därför skrämmer. Regeringen har tagit ställning på många andra områden. Exempelvis agerar man nu och har lagt förslag om en ökad lokal arbetsrätt som ger mer makt till lokala fackföreningsledare och de lokala arbetsgivarna, förslag om regionalisering och förslag om mer lokal arbetsmarknadspolitik. Detta är några exempel på att regeringen är på väg åt ett visst håll, under snirkel och snorkel måhända, men ändå på väg. I den här frågan däremot tycker jag att regeringen tyvärr tar alldeles för stor hänsyn till det gamla monopolet och därför hamnar helt fel. Jag anser, har agiterat för och på olika sätt stridit för att riksdagen borde ha låtit den tidigare ordningen vara i åtminstone fem till tio år till. Jag anser nämligen att slutmålet bör vara att friskolorna skall ingå i den kommunala självstyrelsen. På det viset blir det fullständigt naturligt. Men kommunerna måste ges tid att ändra sina rutiner och sin bokföring för att detta skall kunna genomföras. Vi skall inte bygga upp någon stor konflikt mellan kommunerna och medborgarna, för kommunen är sina medborgare och ingenting annat. Kommunen är sina medborgare, och alldeles självfallet är det så att om ett antal medborgare vill välja att gå i en eller annan skola är det det som gäller. Det handlar för den kommunala apparaten om att anpassa sitt bokförings och redovisningssystem till det. Många kommuner har hunnit ganska långt i det, och det innebär inga större problem. Regeringens ambition som kommer fram i det här betänkandet är för luddig för mig. Det är luddiga skrivningar om insyn. Det är luddiga skrivningar om negativa effekter. Det är ett osäkert läge. Detta kan klart tolkas så att vi är på väg in i ett system med ökad kontroll av hur man kommer fram till utbildningsresultat i stället för att mäta utbildningens resultat, som ju måste vara det enda intressanta. Vårt land behöver som jag ser det tio tusentals människor som på mängder av områden försöker förbättra sina resultat. Det är ju det det handlar om, och inte en kontrollapparat som skall gå in och se hur arbetet bedrivs. Jag läser den här propositionen och det här betänkandet med så välvilliga ögon som möjligt. Det har inte varit en alldeles lätt process att bestämma sig för att gå upp och agera på det sätt som jag gör. Men jag menar att man borde ha betonat och uppmuntrat utvecklingskraften mycket mer i stället för att som nu betona kontrollen och regleringen av något som inte är färdigt att regleras. Först måste den nya verkligheten på allvar tränga fram innan man anstränger sig för att hitta en ny reglering. Huvudfrågan handlar inte heller om pengar, som jag ser det. På de mycket höga nivåer som vi talar om i Sverige finns det alldeles utmärkta förutsättningar att bedriva alldeles utmärkta skolor på 75-85 % av genomsnittskostnaden. Det vet jag. Varje vecka är jag på sådana skolor. Men det handlar om att de vuxna i skolan får vara beredda att arbeta litet mer och att släppa loss sin pedagogiska personlighet. Det handlar om att ungarna måste tränas till mer ansvar, och det handlar om att föräldrarna får vara beredda att ta på sig vissa praktiska aktiviteter. Det är inga problem. Huvudfrågan är inte ekonomisk. Huvudfrågan är i stället att ge dessa skolledare, lärare, entreprenörer, kreativa människor och föräldrar större frihet och uppmuntran. De skall ha frihet under ansvar. Mot denna bakgrund, herr talman, kan jag omöjligt stödja majoritetens förslag. Jag kan inte heller stödja någon av reservationerna. Jag har läst reservation 8 ordentligt, men jag tycker att det även i den finns en otydlighet när det gäller avgifter. Jag kommer därför att avstå från att rösta och trycka på den gula knappen i alla omröstningar och fortsätta att agitera för en annan politik.
Herr talman! Jag tycker att det är trevligt att Widar Andersson har gått upp i talarstolen och fört denna litet ovanliga ideologiska debatt. Den är litet udda i sammanhanget. Han sade att jag litet orättvist hade beskyllt Nils Lundgren för att vara nyliberal. Jag vet också att han brukar presentera sig som socialdemokrat. Men när jag talade om detta tänkte jag på de argument som han har fört fram i tidningar och annat och som är nyliberala, dvs. att de fristående skolorna skall ses som företag på den fria marknaden. Hans älsklingsliknelse är den som gäller Volvo och Saab, alltså parallellen till friskolorna och kommunerna. Den innebär att konkurrenten skall hållas utanför och att det inte på något sätt skall tas hänsyn till konkurrenten. Senast jag debatterade med honom tog han upp det förslag som han vill ha, nämligen en statlig skolpeng. Det sammanföll på alla punkter med det förslag som finns att läsa i Moderaternas budget i år, alltså den statliga skolpeng som Moderaterna har föreslagit. Det var skälen till att jag sade detta om Jag måste säga att ni antagligen har roligt på Friskolornas riksförbund, eftersom ingenting är sig riktigt likt med socialdemokrater som Nils Lundgren och Widar Andersson och med Beatrice Asks förre politiske sekreterare som kanslichef. Det är antagligen väldigt roliga debatter på det förbundet. Jag skulle vilja få Widar Anderssons krav litet mer preciserade för att det skall bli riktigt intressant. Han säger att utbildningsresultaten skall mätas. Man skall inte tala om hur undervisningen skall gå till utan det skall mätas. Hur ställer sig Widar Andersson till t.ex. insynen? Tycker Widar Andersson att det är bra att kommunen har en insyn, eller hur skall mätningarna ske? Skall utvärderingarna vara obligatoriska eller hur är det tänkt? Accepterar Widar Andersson dessa delar i förslaget? Det är en konkret fråga. Sedan tycker jag att Widar Andersson överdriver själva kontrollapparaten. Den är ju inte särskilt utformad i det här förslaget. Och problemet med Skolverket har ju varit att man inte har skött tillsynen snarare än att man har varit för noggrann med detta uppdrag.
Herr talman! För det första oroar och skrämmer kontrollapparater som inte är tydligt formulerade mig mer än sådana som är tydligt uttalade. För det andra tycker jag att kontrollen skall vara mycket starkare och tydligare när det gäller två väsentliga områden där vi i dag fallerar inte bara när det gäller friskolor. Det handlar först och främst om att kontrollen av den som begär att få starta skola måste vara bättre än i dag. Som jag ser det bör det ingå vandelsprövning och annat. De allra flesta friskolor är alldeles utmärkta. Det finns en del onödiga som har släppts in på arenan och som lurar föräldrar, och det finns risk för att de är ute efter att lura till sig skattepengar. För detta bör man ha en bättre kontrollapparat. Man bör över huvud taget ha en bättre kontroll av hur skolor startas och hur de skall ledas. Det andra som vi måste ha en bättre kontroll över är utbildningens resultat, dvs. hur barnen klarar sig med de kunskaper och de sociala färdigheter som de vuxna på skolan ger dem. I det sammanhanget förmodar jag att vi bör fundera på examen och ökad kontroll. Jag kan för Gunnar Goude berätta att vi förmodligen har lika roligt på Friskoleförbundets möten som ni en gång i tiden hade på Miljöpartiets möten innan ni stelnade till.
Herr talman! Jag kan tala om för Widar Andersson att vi fortfarande har mycket roligt i Miljöpartiet. Men jag kommer gärna på besök till Friskolornas riksförbund också. Jag tycker att det som Widar Andersson nu tar upp är frågor som är intressanta, och man skall i fortsättningen diskutera hur detta skall se ut. Det är naturligtvis inte utformat i detalj. Det vore oärligt att säga att vi har ett bra system som är detaljutformat t.ex. för kontroll av vandel vid ansökningstillfället. Det skall bli intressant att få vara med och diskutera det i fortsättningen. Det har inte gjorts inför detta förslag. Jag nöjer mig med detta och hoppas att debatten fortsätter. Jag tycker inte att avståndstagandet har varit så drastiskt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna debatt även om jag har varit en intresserad lyssnare. Men när debatten börjar spåra ur fullständigt tycker jag ändå att det finns anledning att påpeka det. Jag tycker först och främst att Gunnar Goude skall be Friskolornas riksförbund om ursäkt därför att han beskyller människor som har engagerat sig för en bättre utbildning i vårt land för att vara nyliberaler. Han använder ordet som ett skällsord. Jag råkar veta att det finns människor och ganska många olika partier som arbetar inom Friskolornas riksförbund. Väldigt många av dem har arbetarrörelsens grundvärderingar som bas för sitt politiska agerande. När man gör denna typ av nidbilder och stämplar människor agerar man ungefär som ett stort parti brukar behandla de människor som tänker litet annorlunda. Jag hade önskat att den här riksdagens yngsta parti hade förmåtts stå för något mer av förnyelse än vad som har visats i denna fråga. Anledningen till att jag begärde ordet var att Gunnar Goude i ett inlägg tog upp en artikel som jag tillsammans med några andra skrev när utredningen om friskolorna presenterade sitt förslag. Jag har inte artikeln med mig till kammaren, så jag har inte kunnat läsa den igen. Men det som hade retat upp Gunnar Goude var att jag skrev att det handlade om en kommunalisering av friskolorna. Gunnar Goude, det är på följande sätt: Det förslag som Gunnar Goude i dag står bakom handlar om att kommunens möjligheter att avgöra om en friskola skall godkännas eller inte ökar. Ylva Johansson har i debatten talat om friskolorna som en del av det lokala skolväsendet, vilket jag till stor del kan instämma i. Hon har också talat om det val som man gör när man väljer mellan fristående och offentliga skolor som ett val som skall vara likvärdigt. De fristående skolorna skall vara litet mer lika de offentliga. Det får inte vara så stora skillnader. Då hamnar man väldigt nära en situation där man kan använda begreppet björnkram, om Gunnar Goude känner till det. Det innebär att man nästan kväver den som man omhuldar. Det är precis det som är risken med de förslag som nu läggs fram. Det talas om kommunal insyn. Vad det handlar om är ju att kommunerna ges ökade befogenheter att granska sina konkurrenter, de konkurrenter som dessutom är beroende av kommunens välvilja eftersom kommunen bestämmer bidragets storlek. Om en verksamhet granskas av, om skolans existens är beroende av och om den ekonomiska verkligheten i en skola avgörs av kommunens skolstyrelse eller motsvarande, då ligger man mycket nära en kommunalisering. Jag står fullt ut för vad jag skrev i den artikeln, eftersom det är precis på det sättet som jag uppfattar detta förslag. Det är många som oroar sig över förslaget av det skälet, många små gröna skolor runt om i landet. Det finns människor från olika partier med olika politiska värderingar som t.o.m. har kämpat mot lokala politiker för att deras skola skall leva. Jag kommer från Härjedalen. Vi har en friskola i Tännäs. Den finns där inte därför att befolkningen i Tännäs röstar på Moderaterna eller nyliberalerna, om nu sådana finns där. Den finns där därför att byalaget har samlat sig kring tron på skolan mitt i byn, trots att kommunen inte anser att man har råd eller lust att driva den skolan. Det är de här små människorna som kommer att drabbas av det beslut som Miljöpartiet och Socialdemokraterna är beredda att fatta i dag. Det beklagar jag. Man skall veta att detta är en folkrörelse som har stor kraft och stort engagemang. Jag är övertygad om att debatten kommer att fortsätta. Vi är många som noga kommer att följa upp den. Till sist skulle jag vilja säga några ord till Gunnar Goude. Det här förslaget, som riksdagen snart skall gå till beslut om, innebär enligt er så mycket positivt. Gunnar Goude sitter som kommunfullmäktigeledamot i Uppsala kommun. Kommunpolitiker skall man tro på, det har jag fått lära mig i debatten. Är Gunnar Goude beredd att lova här och nu att man i Uppsala kommer att se till att de fristående skolorna behandlas likvärdigt med de kommunala? Jag råkar nämligen veta att det finns bra friskolor i Uppsala som inte ens får sina kostnader täckta genom de bidrag som de får i dag. Det är väl sådant som Gunnar Goude nu i kraft av den här reformen kommer att ändra på. Det skall bli spännande att se vad som händer just i Uppsala kommun de närmaste månaderna.
Herr talman! Beatrice Ask börjar känna viss dragningskraft till talarstolen när de ideologiska skillnaderna börjar komma fram, och det tycker jag är bra. Det finns två väldigt olika ideologiska bakgrunder till varför man skall stödja friskolorna. Den nyliberala är en - jag vet inte vilket ord jag skall använda för att det inte skall vara något förolämpande i det. Jag känner många trevliga och bra nyliberaler. Men nyliberalerna står alltså för en fri marknad där marknadskrafterna skall få vara den drivande kraften för utvecklingen. Här handlar det om skolorna. Man talar om kommunen som konkurrent i stället för att som Widar Andersson ha klart för sig att kommun betyder gemenskap. I Miljöpartiet accepterar vi inte detta. Något påhopp på Friskolornas riksförbund är det inte fråga om. Däremot är det fråga om en blygsam anmärkning mot den information som har gått ut från det förbundet, som jag tror är vilselett av politiker som har slarvat med sanningen när det gäller att beskriva förslaget och informera medlemmarna i förbundet. Man får bara beskrivningen av en ideologisk grund för friskolorna. Ingen skall tro att meddelanden från det förbundet går ut utan beskrivning av varför Miljöpartiet värnar friskolorna. Det är alldeles riktigt att det finns många ute i friskolorna som känner sig främmande inför sitt förbund. Det är en av olyckorna med den här kampanjen. Det kommer antagligen att ta rätt lång tid att återställa förtroendet för Friskolornas riksförbund, det enda förbund som friskolorna har och som vi har saknat länge. Jag har själv varit friskollärare i tre år och jobbat på en ungdomsskola i fem, kan det här utan och innan och vet hur väl förbundet behövs. Men det får inte profilera sig hårt i politiska frågor utan skall vara neutralt för att alla skall kunna känna sig trygga i sitt förbund.
Herr talman! Jag utgår från att debatten mellan Gunnar Goude och Friskolornas riksförbund kommer att fortsätta. Jag vill gärna säga att jag inte anser mig vara nyliberal utan konservativ i ordets absolut bästa bemärkelse, nämligen i den meningen att jag anser att man vid politiska beslut skall dra nytta av erfarenheterna. Och erfarenheten i svensk utbildningspolitik visar att om man vill värna rätten att välja skola och se till att fristående skolor kan växa och leva, behövs det garantier på nationell nivå. Annars blir rätten något som är beroende av i vilken kommun man har turen att bo i.
Herr talman! Det handlar inte bara om ens rätt, utan om tvås rätt. Hur är det med de kommunala skolorna? Hur är det med kommunala glesbygdsskolor? Det finns fler sådana än fristående. Alla skolor skall ha samma rätt. Vi i Miljöpartiet värderar skolorna oavsett huvudman lika. Låt oss säga ett en fristående skola skulle vilja starta i en norrländsk glesbygdskommun, i en ort som ligger relativt nära två tre kommunala glesbygdsskolor och det skulle få till effekt att kommunen inte orkar med det hela utan blir tvungen att lägga ner glesbygdsskolorna. Skall då Skolverket säga ja till det därför att det skall vara fri etableringsrätt utan hänsyn till eleverna i de kommunala skolorna? Vi tycker inte det i Miljöpartiet. Vi tror att det ligger en risk i att släppa de krafterna lösa. Man bör se till det rätta för eleverna i det fallet.
Herr talman! Sanningens minut är tydligen nära, eftersom vi nu får veta vad som gäller, nämligen att om kommunfullmäktige i t.ex. Härjedalen anser att tännäsborna varken kan eller borde driva skola, då skall de inte heller få göra det. Tack vare den reform vi har haft har invånarna där från alla partier kunnat starta och driva en skola av god kvalitet. Och faktiskt har kommunen inte gått över styr ekonomiskt, utan t.o.m. klarat sig ovanligt bra för att vara en Norrlandskommun. Det är erfarenheten, och det är den erfarenheten ni miljöpartister inte vill ta till vara inför fortsättningen.
Herr talman! Nu är det dessbättre så att det inte är kommunen som har beslutsrätt. Vi har just konstaterat att enligt förslaget har kommunen, i stället för den nidbild som ni har spridit, ingen beslutsrätt i frågan. Det är alltså Skolverket som neutral myndighet som har att fatta beslutet i frågan. Skulle inte friskolan vara nöjd med beslutet har man full överklaganderätt i svensk domstol. Närmare en neutral behandling tror jag inte man kan komma i det här landet. Jag tycker att den är fullt tillfredsställande. Det handlar inte alls om att lämna utrymme för några kommunala övergrepp enligt lagstiftningen. Låt oss då försöka att tillsammans genomföra det här på ett sätt som gör att riskerna för skador blir så små som möjligt med tanke på de missuppfattningar som nu finns ute i landet om vad förslaget innebär. Jag ser gärna att de borgerliga partierna ställer upp och arbetar positivt i denna fråga.
Herr talman! Skolverket skall ta hänsyn till om kommunen tycker att det är dyrt eller organisatoriskt besvärligt. Där hade Gunnar Goude fel. Jag förstår att Gunnar Goude vädjar till oss alla att försöka minimera riskerna och skadorna med det förslag ni nu är beredda att driva igenom.
Herr talman! Jag har svårt att förstå på vilken punkt jag hade fel. Jag säger att kommunen inte har någon beslutanderätt. Skolverket däremot har att ta hänsyn till vad som händer med eleverna i det kommunala skolväsendet som helhet på lång sikt för att undvika negativa effekter. Där skiljer vi oss åt, det är alldeles riktigt. Jag tycker att förslaget är bra. Beatrice Ask tycker att det är ett dåligt förslag, och längre än så kommer vi tydligen inte i det här läget.

Herr talman! Vi har nyss hört om Socialdemokraternas och Miljöpartiets uppgörelse om att bygga hinder för föräldrars och elevers möjlighet att välja skola. Den kreativitet som den borgerliga regeringens valfrihetsreformer skapade i och med skolpengen kommer nu att kväsas genom hinder och utrymme för kommunalt godtycke. I det betänkande som vi nu skall diskutera går vad jag vill beteckna som en nedrustning av svensk utbildning vidare. Regeringen föreslår exempelvis ett slags kommunarrest för gymnasieelever. Den möjlighet som elever haft att välja utbildning vid en lokalt profilerad utbildning i en annan kommun tas bort. I fortsättningen är sådana utbildningar bara till för elever som bor i kommunen. Den elev som haft oturen att bo i fel kommun får stanna hemma, oavsett vilken utbildning man kanske efterfrågar. Gymnasieskolor som vågat och som haft förmåga att utifrån lokala förutsättningar forma ett spännande utbildningsalternativ får visserligen fortsätta att göra sådant, men bara om de kan intressera tillräckligt många elever hemmavid för alternativet. Mer originella idéer kommer knappast att ha en chans i det systemet. Det är lika illa att bara elever som bor i rätt kommun skall kunna välja som att det krävs att man skall ha rätta föräldrarna för att få en chans. Ni socialdemokrater skapar med den här typen av åtgärder segregation och minskar möjligheterna till social rörlighet, något som jag tror behövs om det framtida samhället skall bli bättre. I propositionen kritiserar regeringen kommunerna för att de har varit kreativa. Det finns i dag närmare 500 lokala grenar. Regeringen påstår också att kvaliteten på vissa utbildningar är för låg. Jag vet inte om det är sant. Men om det är så, varför höjer ni då inte kraven på utbildningarnas kvalitet och kraven på kommunerna i stället för att stoppa elevernas valmöjlighet? Om svensk utbildning skall utvecklas är det viktigt med mångfald, kreativitet och skaparkraft. Vi har för litet av den varan, inte för mycket. I det här betänkandet föreslås också "en smärre ändring vad gäller behörighet till program i gymnasieskolan". Denna "smärre ändring" innebär att det vid antagning till gymnasieskolans nationella program inte längre skall vara ett krav att man har godkänt betyg i ämnet svenska. Betyg i ämnet svenska som andraspråk är tillräckligt, skriver regeringen. Det är inte sant. Förra veckan larmade Stockholms skolinspektörer i tre stora rapporter om de stora problem som gymnasieskolan har med elevernas bristande förkunskaper i svenska. Man räknar med att 20-30 % av de elever som kommer till gymnasiet har en läsförmåga som motsvarar högst vad som gäller för årskurs 7 i grundskolan. Var femte elev vid de yrkesinriktade programmen underkänns enligt denna undersökning, som omfattar 5 000 elever, i den första kursen i ämnet svenska på gymnasiet. Många elever som det rör är elever med invandrarbakgrund. Det är naturligtvis ett gigantiskt problem. Det krävs en rad insatser och olika åtgärder för att komma till rätta med det. En sak är jag dock alldeles övertygad om: Regeringens förslag att ta bort kravet på betyget Godkänd i ämnet svenska är fel. Det är fel signal till de elever som har det jobbigt med språket och det är fel signal till dem som klarar sig ganska bra på svensktimmarna. Problemet är att med ert förslag kommer kunskapsklyftorna och segregationen att ytterligare öka. Det är ett av de allvarligaste hoten i den här staden, men också på många andra håll. Regeringen ger sig inte på ämnet svenska bara på det här viset. Enligt betänkandet vill ni också ta bort reglerna om två betyg i svenska på gymnasiet. Därmed minskar man betydelsen av ämnet svenska ytterligare. Jag anser att regeringen med den här typen av förslag tonar ned kraven på kvalitet i undervisningen samt kraven på goda studieresultat. Det är en olycka för ett land som halkar efter internationellt också när det gäller utbildning. Det spelar liksom ingen roll hur många vuxenutbildningsplatser ni socialdemokrater inrättar, om grunden för kunskaper degraderas. Herr talman! Vi har tidigare här i kammaren talat om detta här i kammaren, men propositionen gör det nödvändigt att återigen ta upp de problem som skolan har att skapa tillräckligt goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen. Även här tänker regeringen fel. I den 70-talspyttipanna som betänkandet Vissa skolfrågor utgör föreslår man nämligen återinförande av blockbetyg i NO och SO-ämnen. Är det för att skyla över skolans tillkortakommanden som ni socialdemokrater föreslår att skolorna inte längre skall behöva ge separata betyg i fysik, kemi och biologi eller i geografi, historia, samhällskunskap och religion? Spåren förskräcker. Vi har prövat blockbetyg förr, och vi vet att risken är uppenbar att ämnen trillar bort, att elever inte ens får de grundläggande kunskaperna i något eller några av de ämnen som läroplanen förutsätter. I dessa tider, när det så vanligt att lärare saknar behörighet för undervisning i de ämnen som de undervisar i, anser vi moderater att tydliga anvisningar om kunskapsmålen måste finnas och att undervisningen skall följas upp. Det här handlar inte om huruvida man skall arbeta ämnesintegrerat, huruvida man skall samarbeta över ämnesgränserna eller hur man undervisar, utan det handlar om att kursplanerna gäller och att undervisningsresultaten skall följas upp utifrån de målen. Det handlar om vilken omsorg vi i Sveriges riksdag vill lägga på att se till att eleverna får de kunskaper som vi har sagt att vi anser nödvändiga för framtiden. Avslutningsvis medger inte tiden just nu att jag går in på regeringens svårigheter att bestämma sig när det gäller skolstart och samarbetet mellan barnomsorg och skola. Frågan lär delvis ha fastnat mellan Kommunförbundet och Finansdepartementet, och det känns inte särskilt meningsfullt att debattera ett ickeförslag. Vad vi moderater anser om betydelsen av tidig inlärning och om samarbetet mellan barnomsorg och skola framgår emellertid av betänkandet och av de motioner som vi har väckt under allmänna motionstiden. Herr talman! Jag yrkar formellt bifall enbart till den första reservationen, av hänsyn till kammarens arbetsbelastning. Däremot anser jag naturligtvis att alla de moderata synpunkterna kan vinna kammarens gillande.

Herr talman! Jag tänker ta chansen att något diskutera "icke-förslaget". Jag är besviken för barnens skull över att den socialdemokratiska regeringen valt att inte föreslå införande av tioårig grundskola med start vid sex års ålder; en tioårig grundskola som så väl behövs inför det kunskapsintensiva 2000-talet, som ligger framför oss. Jag tror dessutom att det hade varit möjligt att få en hyfsat bred majoritet här i riksdagen för ett sådant förslag. Den socialdemokratiska regeringen verkar i stället ha gjort sitt ställningstagande tillsammans med Kommunförbundet. De har tillsammans försökt bedöma vad kommunerna vill, vilket är värdefullt, men man har inte vägt in vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Socialdemokraternas och Kommunförbundets gemensamma bedömning verkar dessutom vara felaktig, då Lärarnas Riksförbund i måndags presenterat en undersökning som säger att en majoritet av kommunpolitikerna anser att grundskolan bör vara tioårig. Jag tror också att resultatet blir detsamma, om man med kommunfolket verkligen diskuterar hela frågan, både ekonomin och barnens behov. Den socialdemokratiska regeringens ställningstagande verkar alltså inte bara vara felaktigt utifrån barnens behov utan också utifrån vad en majoritet av kommunalpolitikerna egentligen vill. Det känns som om socialdemokraterna än en gång låtit barnen komma i andra hand, precis som 1991, då man införde en flexibel skolstart med ett förslag som inte var genomarbetet utan främst lanserades som en besparingsåtgärd. Det är viktigt att man inom socialdemokratin tänker igenom det här och försöker att inte gå miste om möjligheten att på ett lugnt och planerat sätt införa tioårig grundskola inför 2000-talet. Det är dags för skolministern att försöka sent omsider rätta till det som blivit fel. Centerpartiet föreslår en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder. Det gör vi för att få en likvärdig verksamhet över hela landet, med en metodik och pedagogik som passar sexåringarna, och för att se till att alla barn får samma förutsättningar. Med utgångspunkt i att elevkullarna just nu är stora föreslår vi att den tioåriga grundskolan skall införas senast år 2000. Vi har som svar propositionen utvecklat våra tankar på hur en tioårig grundskola skulle kunna utformas, och jag vill, herr talman, redogöra för detta i kammaren. Vi anser att diskussionen om skolstartsåldern skall utgå från vad som är bäst för barnen och deras utveckling. Ställningstaganden om hur skolan skall utformas skall grundas på barns utveckling och sätt att lära. En tidigarelagd skolstart är motiverad förutsatt att den utökade tiden nyttjas till att ge barn bekräftelse på att de kan lära och ger barnet den tid det behöver för att lära. En bred samverkan mellan sexårsförskolan, skola och fritidshem har vuxit fram i kommunerna de senaste åren, och det är mycket positivt. Man har prövat olika former av verksamhet. Några har behållit sexåringarna inom förskolan, andra försöker integrera sexåringarna i grundskolan. Man har arbetat fram en metodik och pedagogik som passar sexåringarna. Erfarenheterna är positiva, men visst har det varit turbulens i verksamheten under förändringstiden. Vi tror att samarbetet mellan förskola och skola är av stor betydelse för barnen och för utvecklingen av både förskolans och grundskolans verksamhet. Skilda personalkategorier med olika pedagogiska uppgifter kompletterar varandra i det pedagogiska arbetet. Samarbete och samordning mellan förskola och grundskola tillför bredare kompetens, vilket medför större bredd och mer varierad inriktning av verksamheten. Förskolans arbetssätt kommer grundskolan till del, och grundskolan kan möta eleverna ett år tidigare. Estetiska och rörelseinriktade aktiviteter varvade med läsförberedande moment ger barnen en stimulerande helhet. Dessutom ges utrymme för barns naturliga behov av lek och rörelse. Övergången mellan förskolans och grundskolans arbetssätt sker successivt. Vi vill med detta nå en skola som möter barnen i stället för att barn möter skolan. Det är en skolform som vi tror är bra för alla barn, men kanske mest för barn som har det svårt och inte klarar skolarbetet i dag. Det finns många exempel ute i landet. För drygt en vecka sedan träffade jag lärare och skolledning från Skövde kommun. Där berättade en lärare hur en pojke lyste av glädje när denne plötsligt i februari fick bokstäverna att falla på plats och bli ord. Läraren sade att det givetvis var långt efter det att andra barn i klassen hade klarat det, men hon kände att hon tack vare att man i Skövde jobbade på ett integrerat sätt hade möjligheter att stödja den här pojken på ett vis som hon kanske inte skulle ha haft i den vanliga skolan. Hon ser integreringen av förskola och skola som ett bra sätt att hjälpa dem som kanske har litet svårare för sig. Det skall också finnas möjlighet för barn att ha en dålig dag - det har ju nästan alla barn ibland. Fritidspedagog, förskollärare och lärare skall kunna hjälpas åt att finna en form som gör att det kan fungera. Detta arbetssätt förändrar givetvis synen på bildning och kunskap. Det får givetvis också konsekvenser för synen på läraren och lärarrollen. Om man har synen att barnet är det forskande barnet som självt söker kunskap genom att ställa frågor, så behövs det en handledare och en vägledare, inte en föreläsare. Det förutsätter att läraren själv intar en forskande hållning i förhållande till barnets arbete, för att han eller hon skall kunna vara det stöd som barnet behöver. Med vårt förslag om tioårig grundskola, där olika lärar och personalkategorier samarbetar i en gemensam sammanhållen skolgång kommer fortbildningen att få en framträdande roll. Vi tror att det är viktigt. Den måste överbrygga de skilda arbetssätt och pedagogiska modeller som finns. Den måste sträva efter att utveckla och ta till vara varje personalkategoris kompetens i det gemensamma arbetet. Var och en är professionell utifrån sin yrkesroll. Förskolläraren skall inte vara grundskollärare eller vice versa. När det gäller den framtida utbildningen av förskollärare och grundskollärare är det önskvärt att samarbetet och samordningen utvecklas med tanke på de förändrade krav som hänger samman med en obligatorisk skola för sexåringar. Herr talman! Jag har här skisserat våra tankar på hur en tioårig grundskola skulle kunna utformas. Jag har, som jag tidigare sade, träffat företrädare för Skövde kommun och Skurups kommun, där de ligger i frontlinjen vad gäller detta arbete. De är mycket besvikna över att det inte i dag finns ett förslag här i riksdagen. I Skövde kommun t.ex. arbetar de i alla fall vidare och säger: Då inför vi en tioårig grundskola. Det har de också gjort. Jag vill yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag sade i den tidigare debatten att detta är en mörk dag för skolpolitiken i Sverige. Det gäller även i det här ärendet. Beatrice Ask sade att vi inte skulle ha en debatt om ett icke-förslag när det gäller den tioåriga obligatoriska grundskolan. Men icke-förslaget, och där instämmer jag mycket i vad Marie Wilén säger, är just det som är problemet. Vi i Folkpartiet är oerhört angelägna om att snart få se ett förslag på riksdagens bord om införande av en tioårig obligatorisk skola med sexårsstart. Vi har flera goda argument för detta. Man måste ha klart för sig att skolan förmodligen är det mest kraftfulla instrument som vi har i politiken för att uppnå ett mer jämlikt samhälle, där människor ges mer jämlika och rättvisa villkor i livet. Skolan kan ge kunskapen till barn och ungdomar som gör att tilliten till dem själva och deras förmåga att orientera sig i en allt mer komplicerad värld blir bättre. Allt detta är vi säkert ganska överens om, så jag säger det inte i polemik. Men vi måste på något sätt verkligen tillerkänna skolan denna funktion. Skolan är inte bara ytterligare ett politiskt område, utan skolan är ett av de absolut viktigaste områdena för oss att hantera. En reform som bygger på att alla barn i Sverige skall kunna börja i skolan tidigare är något som är oerhört angeläget i dag. Vi får ju i dag larmrapporter från skolan om att alltför många barn och ungdomar inte klarar av att få de grundläggande kunskaper som vi har ställt krav på skolan att ge eleverna. Av olika anledningar klarar man inte av detta. Dessa barn och ungdomar befinner sig i en väldigt besvärlig situation. De som går vidare till gymnasiet, vilket de flesta gör, får väldiga problem. Men framför allt drabbas dessa barn och ungdomar av dåligt självförtroende, och lusten att lära, som är så viktig för all inlärning, riskerar att gå förlorad. Det är viktigt att vi nu får en reform som till skillnad från tidigare grundskolereformer ger mer tid för barnen och mer tid för lärarna att skapa en individuell utbildning för varje elev. På det sättet kan lärarna möta varje elev på rätt nivå. Det är detta som är det absolut mest angelägna. Vi får inte nu skapa ännu mer ämnesträngsel i skolan, utan lärarna måste ges mer tid för att förmedla de grundläggande kunskaper som vi tycker att eleverna skall ha när de lämnar grundskolan. Som jag var inne på tidigare måste vi ta vara på att barnen när de är små har den största lusten att lära och är mest receptiva. Vi skulle gärna vilja gå ytterligare ett steg, så att man inom förskolans ram lyfter fram de goda exemplen när det gäller pedagogisk utveckling även för de mindre barnen, kanske ned till tre eller fyraårsåldern. Det skulle kunna utgöra en norm för vår syn på utbildning i Sverige. Det får bli en senare reform, men det viktiga är att en sådan reform kommer till stånd. Vi ser fram emot ett sådant förslag på riksdagens bord. När jag tidigare har tagit upp denna fråga har Ylva Johansson sagt att det i första hand är ett finansiellt problem och att Kommunförbundet har gjort beräkningar som visar att det skulle bli för dyrt. Det är svårt att gå in i en debatt om detta, för det är klart att man måste lyssna på Kommunförbundet. Men jag tycker ändå att man skall ta Kommunförbundets beräkningar med en nypa salt. Det finns ju skäl för Kommunförbundet att inte göra kostnadsberäkningarna på ett sätt som gör att de riskerar att få mindre resurser för att starta reformen. Även om det krävs resurser för att dra i gång reformen är den likväl behjärtansvärd. Dels är det bra om den startas tidigt, dels sparar den i förlängningen resurser åt samhället genom att barnen får större chans att inhämta baskunskaperna. I dag ägnas oerhört mycket resurser, kraft och tid åt att försöka reparera skadorna för dem som i vuxen ålder skall försöka återskaffa sig de kunskaper som de inte fick i grundskolan. Herr talman! Jag skall kort ta upp några andra frågor som också är oerhört viktiga, vilka Beatrice Ask också var inne på. Vi tycker att resonemanget om en renässans för blockbetyg är väldigt märkligt. Jag tror att det är stor risk för att bedömningarna blir grumliga. Vad är det för kunskaper som bedöms? Vad representerar blockbetyget för kunskaper i de olika ämnena? Det är ju inte på något sätt något motsatsförhållande mellan blockbetyg och samarbete mellan ämnesgränserna. När det sedan gäller att ta bort kravet på godkänt i svenska tror jag att det är ett utslag för vad man skulle kunna kalla för missriktad välvilja. Man vill så väl att flera skall bli godkända och skall kunna gå vidare. Men det som är väsentligt är ju faktiskt vilka kunskaper man har. Det skall inte dribblas bort med ett nytt betygssystem. Det vore mycket olyckligt om det blev så. Avslutningsvis tycker vi att det är mycket angeläget att gå vidare med målstyrningen, inte minst i gymnasieskolan. Riktvärdena som styr timplanen kan tyckas vara en inte alltför stor fråga, men för dem som jobbar i verksamheten är det en mycket stor fråga. Vi skall ha tillit till skolornas förmåga att klara av sådant här själva. Det väsentliga för oss politiker är att mäta och utvärdera resultaten. Jag vill yrka bifall till reservationerna 10 och 8.

Herr talman! När vi debatterar skolfrågor i kammaren rör det sig ofta om både stort och smått samtidigt, och det blir lätt en litet spretig debatt. Jag skall i alla fall kommentera en del av frågorna, och jag börjar också med sexårsstarten. Det handlar alltså om det förslag som inte blev av, förslaget om obligatorisk sexårsstart. I andra frågor händer det att vi är väldigt kritiska till att regeringen inte kommer till skott, men i det här fallet vill jag gärna betona att vi är positiva till att det här förslaget åtminstone skjuts på framtiden. Ibland är det viktigt att skynda långsamt. För sexåringar utvecklas i dag runt om i landet verksamhet som verkligen anpassas efter lokala förhållanden. Integrationen i skolan byggs successivt upp, fortbildningsbehov som gör sig gällande, t.ex. för att samordningen mellan olika personalkategorier skall fungera, tillgodoses och lokaler anpassas efter de nya behoven. Föräldrarna avgör själva om de vill att barnen skall delta eller inte. En flexibilitet som är mycket ovanlig för den svenska skolan håller på att växa fram underifrån, och goda exempel kan på det sättet spridas till kommuner som ännu inte har kommit så långt med sitt integrationsarbete. Barn är olika, och skolmognaden inträder inte samtidigt för alla barn. Under hela skoltiden kan mognadsåldern skilja sig flera år mellan barn som på papperet är lika gamla. Vi tror att en flexibel skolstart är det bästa sättet att redan från början erkänna detta och ta hänsyn till de individuella skillnaderna. Det blir då naturligt att man lär sig läsa, skriva, börja med ett främmande språk osv. i sin egen takt; inte för att man fyllt sex, åtta eller tio år. Det är även viktigt att påpeka att den pedagogiska verksamhet för femåringar som i dag bedrivs i vissa kommuner i fortsättningen bör vara frivillig för både föräldrar och kommuner. Herr talman! De allra flesta går i dag i skolan i tolv år. Utvecklingen i samhället gör att det kommer att krävas många ytterligare år på skolbänken efter dessa tolv. Att lära sig nytt under hela livet blir nödvändigt för att hänga med i samhället och på arbetsmarknaden. Men att grundskolan utökas med ett år till tror jag inte är någon självklar del i den utvecklingen. Det handlar i stället om att kvaliteten under de nio åren måste höjas, så att varje elev som lämnar grundskolan verkligen gör det med både de baskunskaper och den sociala kompetens som läroplanens mål anger. För det kan vissa elever mycket väl behöva ett extra år, men den möjligheten finns i så fall redan i dag. Jag yrkar bifall till reservation 4. Regeringen har också aviserat att ett gemensamt måldokument för den allmänna förskolan, grundskolan och skolbarnomsorgen skall tas fram. Det är ju inte så länge sedan måldokumentet för grundskolan antogs av riksdagen. Nu pågår arbetet med att implementera det nya måldokumentet för fullt i skolan. Lärare vidareutbildas och ett antal utvecklingsprojekt pågår. Skolministern har dessutom uttalat att hon inte tänker riva upp läroplansbesluten. Vi räknar därför med att de mål och riktlinjer som riksdagen enats om när det gäller grundskolan inte ändras för att det blir ett gemensamt måldokument för den allmänna förskolan, grundskolan och skolbarnsomsorgen. Det är också viktigt att de olika verksamheternas karaktär av dels plikt och dels frivillighet kommer att framgå av måldokumentet. Det får inte vara så att de som inte deltar i en verksamhet står utanför något som i praktiken uppfattas som ett obligatorium, även om det inte är så på papperet. Sedan vill jag ta upp blockbetygen. Regeringens förslag om att nu igen sammanfatta betygen i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i ämnesblock säger också vi kristdemokrater ett bestämt nej till. Det är självklart att det är positivt att undervisningen i de olika ämnena integreras. Det görs ju nästan överallt, och det har gjorts oavsett hur betygssystemet har sett ut, men det finns minst två skäl att avvisa gemensamt betyg. Det kan vara så att en elev har ett alldeles speciellt intresse för ett av ämnena och vill satsa mer på det. Då borde det också kunna avläsas i betyget. Det kan också vara tvärtom, alltså att en elev har väldigt svårt för ett av ämnena. Då skall inte det påverka hela blockbetyget. Ett ännu viktigare skäl är dock att betyg i varje enskilt ämne garanterar att varje ämne också verkligen får sin rättmätiga del av tiden. För några år sedan gjorde man en utvärdering av det dåvarande mellanstadiets blockundervisning. Det fanns inga betyg då, men det fanns blockundervisning. Då kom man väldigt tydligt fram till att speciellt naturkunskap och religionskunskap eftersattes i förhållande till historia och geografi i de årskurser där de ingick i samma block. Det var väldigt tydligt. Det berodde på olika faktorer, t.ex. att lärarna inte hade tillräcklig utbildning för eller tillräckligt intresse av just dessa ämnen eller att de inte tyckte sig inte hinna med. Är det på det viset så måste detta lyftas fram och inte döljas genom att alla ämnen ingår i ett gemensamt betyg när man sedan kommer upp i högre årskurser. Vi vill bestämt säga nej till att detta återinförs. Jag vill också tala litet om svenskan som andraspråk. För att bli antagen till gymnasiet krävs det att man har godkänt betyg i svenska, engelska och matematik. När svenska som andraspråk infördes för elever med invandrarbakgrund, var tanken att detta skulle underlätta för dem att snabbt lära sig tillräckligt mycket svenska för att kunna läsa både svenska och övriga ämnen tillsammans med andra elever. Regeringen har valt att göra svenska som andraspråk till kärnämne på gymnasiet och cementerar på det sättet skillnaderna mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk. Att godkänt betyg i svenska som andraspråk skall räcka för tillträde till gymnasiet är naturligtvis en konsekvens av samma synsätt. Vi kristdemokrater delar inte det synsättet, och vi vet att många invandrare inte heller gör det. Om integreringen i samhället skall fungera är det inte alla yttre tecken på olikhet som måste bort. Att en använder turban och en annan inte behöver inte vara något problem, men en sak måste alla ha gemensamt, och det är språket. Den som inte lyckas lära sig sitt nya hemlands språk är dömd till utanförskap på förhand. Därför måste alla, jag säger alla, resurser sättas in i grundskolan för att även barn med invandrarbakgrund skall ges en reell möjlighet att få ett godkänt betyg i svenska. Svenskan måste tränas i alla ämnen, alla lärare måste utbildas och göras medvetna om vilken betydelse praktisk träning och tillämpning har. Språkundervisningen för föräldrar måste också förbättras så att barnen redan tidigt får möjlighet att prata såväl svenska språket som sina modersmål hemma. Mycket mer kan alltså göras - och måste göras! Ett gemensamt språk minskar risken för segregation och är den bästa garantin för en positiv integration. Tyvärr väljer regeringen som vi ser det fel väg för att fler invandrare snabbare skall lära sig svenska. Jag yrkar bifall till reservation 9. När det slutligen gäller de timplansjusteringar för gymnasieskolan som regeringen föreslår, så tycker vi att det är en bra förändring. Timplanerna har visat sig vara alltför styrande för undervisningen, och en öppnare reglering av hur de skall tillämpas är välkommen. Elevens behov av tid för att uppnå de fastställda målen för en kurs måste vara det som är styrande, ingenting annat. Vissa behöver mer än den garanterade nivån, andra mindre. Det orosmoln som vi kan se är att ekonomiskt trängda kommuner utnyttjar avregleringen till att minska undervisningstiden generellt. Därför är det viktigt att påpeka att man måste följa upp denna förändring noga, så att den inte leder till kvalitetssänkande besparingar i stället för till den flexibilitet som den enligt förslaget är tänkt att göra.

Herr talman! Det har sagt tidigare att detta betänkande tar upp väldigt många olika frågor som alla har det gemensamt att de handlar om skola och studiefrågor men som annars inte i alla delar har så mycket med varandra att göra. Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag till samtliga reservationer. Utskottet skriver först i sin sammanfattning att det inte har något att erinra mot vad regeringen anfört om integration av förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Det är inte direkt någon överdrift. Jag skulle vilja påstå att vi egentligen vill understryka vikten av att dessa verksamheter närmar sig varandra. Skrivningen visar mer på det sedvanliga sättet att vara väldigt försiktig när det gäller att uttrycka sig än på en värdering av hur vi ser på frågorna. Vi ser det som väsentliga steg på en väg. Beatrice Ask sade att det inte var någon idé att resonera om det här förslaget, eftersom det är ett ickeförslag. Jag vill påminna f.d. skolministern om att det ändå är ett steg på vägen. Under Beatrice Asks tid som skolminister togs det inga steg alls på vägen. Tvärtom motsatte hon sig mycket verksamt att det skulle utarbetas ett gemensamt måldokument, som ändå är grunden för en samverkan mellan förskola och skola. Det är i dag glädjande att konstatera att vi i denna kammare kan bli överens om att det är bra att det kommer fram ett måldokument. Det förefaller som att det enbart är moderaterna i socialutskottet som hyser någon slags tveksamhet mot detta. Jag tycker att det är bra att vi har kommit så långt. Det är en väldigt konstig gräns som finns, eller i vart fall har funnits, ute i organisationerna förvaltningsmässigt och i de politiska organen. Den är helt på väg att försvinna ute i verkligheten. De allra flesta kommunerna har insett att förskola och skola måste ges förutsättningar att närma sig varandra och samverka. De yttrar sig i dag alltsom oftast både i gemensam politisk ledning för verksamheten och förvaltningsmässigt. Det ser väldigt olika ut på olika ställen. Men syftet är hela tiden detsamma, nämligen att se till att varje barns nyfikenhet och vilja att lära tas tillvara oberoende av när lusten väcks. Förskolans och skolans olika kompetenser skall samverka för att ge barnen den bästa möjliga starten. Staten har hittills inte riktigt hängt med i utvecklingen. När den nya läroplanen för grundskolan antogs för tre år sedan hade det varit ett utmärkt tillfälle att utforma ett gemensamt måldokument. Det ville inte den dåvarande majoriteten, och det blev inte heller något dokument. Mot bakgrund av att kommunerna ändå har avskaffat eller håller på att avskaffa den gamla sektoriseringen kan det tyckas att det inte gjorde så mycket. I en mening ligger det någonting i det som Inger Davidson säger. Det har inneburit att man har prövat olika modeller, och det har gett oss kunskaper och erfarenheter. Men det har också inneburit och innebär alltjämt att det finns en stor osäkerhet om hur verksamheten skall se ut och vad det är för regler som gäller. Det har också yttrat sig i att barn i olika kommuner har vitt skilda förutsättningar. Dessutom tror jag att det har gjort att vi har försatt viktig tid när det gäller utbildning och fortbildning av personal. Nu får vi ett nytt gemensamt måldokument för den allmänna förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Det skall presenteras av kommittén tidigt nästa år. Det är bra att vi så här långt är överens. Det för oss i praktiken väsentligt längre mot bättre uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Vi löser visserligen inte nu frågan om skolstart. Men i praktiken innebär det ändå att vi väsentligen stärker den pedagogiska verksamheten för alla barn från sex års ålder och uppåt. Jag ser detta som ett första steg på en väg som leder fram till en förstärkt pedagogisk verksamhet för alla barn. Ett gemensamt måldokument är grunden för och kommer att underlätta för kommande steg när ekonomi och andra resurser tillåter det. Jag är inte alls förvånad över LR:s undersökning har gett det resultatet. Jag är snarast förvånad över att det inte är fler som säger sig vilja ha en tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder. Undersökningen har dock inte ställt nästa fråga. När den har frågat om vad man tycker om ekonomin säger en överväldigande majoritet att man tror att det blir dyrare, och därom tvistar de lärde. Men nästa fråga är inte ställd, nämligen den om prioriteringar. Det är klart att det också handlar om resurser. Jag kan i stort instämma med Marie Wiléns många kloka synpunkter om verksamheten för barn och ungdomar. Men det är också nödvändigt att man också kan skaffa fram resurserna när man säger att man vill göra en förändring. Där är vi inte riktigt än. Jag vill också inledningsvis ta upp en del av de andra synpunkter som har kommit fram i meddebattörernas inledningsanföranden. Det gäller först frågan om svenska som andra språk som en grund för tillträde till gymnasieskolan. Vi menar att det är kunskapen i svenska i sig som är viktig för att en elev skall kunna tillgodogöra sig undervisningen i gymnasiet. Det är inte vägen fram till de kunskaperna som är viktig. Det är inte så att vi menar att det är oviktigt att elever kan svenska. Det är naturligtvis viktigt. Kan de inte det har de inte möjligheter att följa undervisningen i gymnasieskolan. Med den nya läroplanen och de nya kraven på uppföljning och betyget Godkänd blir situationen en helt annan. Svenska som andra språk finns som ämne därför att vi menar att elever med invandrarbakgrund därmed lättare kan lära sig svenska språket med delvis en annan metodik och delvis ett annat innehåll. Trodde vi inte att det var på det sättet skulle vi inte behöva ha två svenskämnen, utan då hade vi bara ett. Att säga att den som har lärt sig svenska genom att läsa det som andraspråk skulle behöva börja om och komplettera i det andra ämnet som heter svenska skulle göra det till en mycket tung uppgift för många invandrarelever. Jag vill också ta upp frågan om de lokala grenarna. Beatrice Ask beskrev det i sitt inledningsanförande som kommunarrest. Det är ett tonläge som jag blev litet förvånad över. Kommunarrest används i helt andra sammanhang. Sanningen är den att både vi socialdemokrater och moderaterna verkar vara tämligen överens om att vi behöver göra någonting för att råda bot på en situation som hotar att utvecklas till att kommuner och skolor använder lokala grenar som ett tillhygge för att konkurrera om eleverna. När jag läser den moderata reservationen kan jag inte upptäcka någonting annat än att Moderaterna vill att det uttryckligen skall stå att det är Skolverket som skall ta ställning till vilka lokala grenar som skall få ha riksrekrytering. Det är egentligen ingenting annat än det som ligger i utskottsmajoritetens förslag. Där står att det är regeringen eller den myndighet som regeringen tillsätter som skall göra det. Jag föreställer mig att det inte kan vara någon annan än just Skolverket. Att det är nödvändigt att göra någonting i denna situation är alldeles klart. Det finns i dag nästan 500 lokala grenar. Skolverket har sagt att inte ens hälften uppfyller kraven enligt gymnasieförordningen. Det kan knappast vara bra. Det visar sig också att innehållet i många av de lokala grenarna mycket väl skulle kunna rymmas i de nationella grenarna. Det är inte någon bra situation när man på det här sättet slåss om eleverna över kommungränser. Det ger en yvighet i systemet som är mycket svåröverblickbar. Det handlar inte om vår möjlighet att överblicka, utan det handlar om elevernas möjlighet att göra det. Jag skall inte nu inledningsvis göra fler kommentarer. Jag kanske får tillfälle att återkomma i replikskiftet.

Herr talman! Först till frågan om ett gemensamt måldokument för barnomsorg och skola. Det är riktigt att den borgerliga regeringen valde att sätta fart på arbetet i den läroplanskommitté som fanns genom att tydliggöra att det handlade om en läroplan för skolan. Det fanns en sådan utredning tillsatt. Det brådskade på grund av decentraliseringen, och arbetet hade gått litet grand i stå. En av svårigheterna som fanns var just övergången mellan en frivillig verksamhet och den obligatoriska grundskolan. Jag tyckte att det var oerhört väsentligt att någorlunda snabbt få fram en läroplan som kunde fungera i den moderna skolan. Dessutom finns det en ideologisk skiljelinje mellan socialdemokrater och moderater som vi inte riktigt har kommit in på i debatten och inte gör nu heller förrän det finns några förslag. Vi anser inte att kollektiv uppfostran i samhällets regi är att föredra i så stor utsträckning som socialdemokrater åtminstone tidigare har förordat. Det gör att man ibland bekymrar sig litet över den här typen av samhälleliga dokument som rör sånt som föräldrar i dag kan bestämma över själva. Under den borgerliga regeringens tid gav vi i uppdrag åt såväl Skolverket och som andra myndigheter att öka samarbetet. Inte minst när det gällde lärarutbildning påpekade vi det orimliga i att det verkar som om förskollärare och grundskollärare utbildas för att arbeta med vitt skilda varelser. Såvitt jag kan uppfatta saken gäller det samma barn. Vi har diskuterat svenska 2 förut, och det är uppbenbart att ni socialdemokrater inte förstår kursplanernas nuvarande roll. Problemet med att jämställa svenska 2 med svenska är att ni uppmuntrar elever till taktikval, vilket kan leda till sämre resultat. I nästa replik får jag återkomma till kommunarresten, som vi nog fortfarande inte är överens om.
Herr talman! Jag har en fråga till Beatrice Ask. Jag trodde att vi var överens om att det är bra med ett gemensamt måldokument för förskola, skola och skolbarnomsorg. Jag har tolkat moderaternas reservation som att ni snarare vill foga till en anmärkning om att det är viktigt att det finns alternativ i verksamheten. Den saken har vi ju diskuterat ganska mycket förut i dag. Är det på detta sätt, eller skall jag tolka Beatrice Asks replik som att hon tycker att ett gemensamt måldokument och ett närmande mellan dessa båda verksamheter snarare är ett uttryck för önskemål om en kollektiv uppfostran och för att vi fråntar föräldrarna deras ansvar? Detta är viktigt. Jag undrar vad det är för fel på att lära sig svenska i ämnet svenska 2. Är det ändå inte kunskapen i svenska, möjligheten att använda svenska språket för att skaffa sig andra kunskaper, som är det viktiga för en elev som kommer till gymnasieskolan?
Herr talman! Vad vi tycker om ett gemensamt måldokument beror på hur förslaget kommer att se ut, om det handlar om kollektiv uppfostran eller om principer för att fler barn skall få del av den stimulans till inlärning som alla behöver för att lyckas bättre, vilket jag hoppas. Dessutom tror jag att det är olyckligt när personal som arbetar med samma barn i olika kommunala verksamheter inte förstår varandra och inte kan koppla ihop verksamheterna på ett vettigt sätt. I det fallet kan ett rätt utformat måldokument vara bra. Vi har avgett våra reservationer och tycker att det är viktigt att få det konkreta förslaget innan vi har några synpunkter. Visst är det jättebra om man lär sig svenska via svenska 2 också. Men om det bara är metoden det handlar om, Eva Johansson, varför kan man då inte kräva att de skall prövas mot samma betygskriterier? Det måste väl i slutändan vara kunskapen som skall mätas? Jag är rädd för att den förändring ni gör innebär att man accepterar A och B-svenska, och det är mycket allvarligt och farligt. Dessutom är det så att många invandrarelever klarar av att få undervisningen i ämnet svenska, men de kommer att lockas till taktikval. De kommer nämligen att kunna skaffa sig bättre betyg i svenska 2 än i ämnet svenska, och det är en typ av taktikval som jag inte vill stimulera. Vi är inte överens om de lokala grenarna. Ni säger att det finns kvalitetsproblem och säger att vi inte har några andra förslag än att Skolverket skall tycka till. Men vad vi saknar är alltså kvalitetskriterier för inrättande av lokala grenar som är tuffare än de som finns i dag. Men ni socialdemokrater har valt att stoppa eleverna vid kommungränsen, och det är litet sorgligt.
Herr talman! Jag tror att elever med invandrarbakgrund precis som de har gjort hittills framgent kommer att välja den form av undervisning, svenska eller svenska 2, som de tror bäst förser dem med ett språk som de kan klara sig på. För mig är det ganska självklart att det är innehållet och inte ramen som skall spela roll för intagning till gymnasieskolan. Beatrice Ask! Vad är skillnaden mellan er reservation och utskottsmajoritetens skrivning när det gäller detta med kommunarrest? Också ni säger att det måste till en begränsning, och ni har sett faran i den här utvecklingen. Ni säger också, precis som vi, att vi behöver en möjlighet till riksrekryterande lokala grenar för sådan utbildning som annars inte kommer till stånd, där det annars inte finns underlag i kommunerna för att bedriva undervisning. Det handlar om små yrkesutbildningar och andra varianter. Men ni säger att Skolverket och inte regeringen skall fatta beslut om vilka grenar som skall vara riksrekryterande. En effekt av förslaget som vi lägger fram är naturligtvis att Skolverket skall ta hand om detta. Jag förstår inte upprördheten. Jag tror att ni har skrivit reservationer mer för att ni vill reservera er än för att vi faktiskt är oense i sak. Till på köpet tar Beatrice Ask till sådana överord som kommunarrest. Det är ett sätt att beskriva verkligheten som riskerar att skrämma människor snarare än att reda ut förhållandena.

Herr talman! Marie Wilén tycker att vi borde har infört ett gemensamt måldokumnet redan 1990-91. Då tillsattes en utredning som bl.a. hade uppdraget att utforma den nya läroplanen som ett gemensamt måldokument för barnomsorg och skola. Om vi innan den utredningen kommit fram till sitt resultat hade klämt i med ett måldokument för barnsomsorg som också innehållit en läroplan för skolan, hade det nog upplevts som något häftigt, både här i kammaren och inte minst ute i verksamheterna. Vad vi däremot gjorde under tiden med Göran Persson som skolminister var att införa möjligheten för föräldrar att bestämma om deras barn skulle börja skolan vid sex års ålder. Det var ett frivilligt val. Sedan fick vi under tre år en borgerlig regering med en moderat skolminister, och under tiden hände ingenting på detta område. Tvärtom togs frågan om ett gemensamt måldokument bort ur utredningens direktiv. Det var ett steg tillbaka, vilket har försenat detta. Det beklagar jag, men nu är vi framme och skall kunna få ett måldokument. Det tror jag är bra för verksamheterna. För övrigt tycker jag att Marie Wilén hade många kloka synpunkter i sitt inledningsanförande. Jag är övertygad om att sådana synpunkter skall kunna finnas med i ett sådant måldokument. De synpunkterna delar vi nog allihop.
Herr talman! Jag fick ändå inte svar på frågan vilket nästa steg på den här vägen är. Jag är fortfarande nyfiken på vad socialdemokraterna har för nästa steg på den här vägen. Det vore bra att få veta det för att avskaffa en del av den osäkerhet som råder. Alla barn har inte tillgång till den mjuka flexibla ingången som man pratar om. Skolan är ju fortfarande främst utformad för sjuåringarna och där passar inte sexåringarna in. Däremot pågår ju ett arbete för att jämna ut detta. Men jag tror att det behövs besked om vad det är som gäller.

Fru talman! Skolreformer har ju alltid införts uppifrån. Den här skolreformen är ett undantag. Den växer fram underifrån därför att man har upptäckt behovet av integration mellan de olika skolformerna. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt. Eva Johansson säger att det finns en osäkerhet, men jag tror att den beror på att alla tror att det måste vara lika - att det måste se precis likadant ut i alla kommuner och i alla skolor. Det är väl bra att det inte gör det. Låt det få fortsätta! Vi har försatt viktig tid för fortbildning, sade Eva Johansson också. Vilka vi? Kommunen ansvarar för fortbildningen. I väldigt många kommuner där man har kommit en bit på väg upptäckte man snabbt behovet av fortbildning och har sett till att de olika personalkategorierna får utbildning tillsammans. Sexårsstart skall vara en möjlighet och inte en plikt, anser vi. Svenskundervisningen bekymrar mig väldigt mycket. Den fungerar ju inte i dag. Man behöver bara åka tunnelbana för att höra att ungdomar med invandrarbakgrund i dag inte kan tala svenska. Det är kanske den största anledning till den segregation vi har. Därför måste vi faktiskt försöka vara litet ödmjuka och hitta nya och annorlunda sätt att få bättre undervisning i svenska. Jag har själv undervisat i svenska 2 och tycker självfallet att det är viktigt att den svenskundervisningen finns, speciellt i början när man kommer hit. Men tänk er att en unge som börjar skolan när han är tio år och har kommit hit från ett annat land får budskapet att han skall fortsätta att läsa andra språk ända tills han går uppe på gymnasiet. Vad ger det för signaler? Han skulle ju få reda på att han får börja där för att snabbt lära sig svenska. Sedan kommer han att få gå över och läsa tillsammans med sina andra kamrater i andra ämnen. Barn är ju oerhört receptiva. De kan lära sig språk om de får vara tillsammans med sina andra svensktalande kamrater så mycket som möjligt.
Fru talman! Det finns nog ingen som inte har märkt att det finns ungdomar, och även vuxna, som har problem med det svenska språket, Inger Davidson. Men jag kan inte förstå vad det är som blir bättre av att vi säger att de inte får gå vidare till gymnasiet med de kunskaper som de ändå har fått godkänt på i svenska som andraspråk. Det finns ju också många som har ett godkänt betyg. Problemet är de som inte har detta betyg. Dem hjälper vi ju definitivt inte genom att stänga vägen för alla dem som har ett godkänt betyg. Jag förstår inte riktigt detta. Vi är tämligen överens om att vi skall jobba med att förbättra svenskundervisningen.